Herr talman! Behovet av vidgad samhällsinformation har vid flera tillfällen uttalats av riksdagen. Vi upplever det som en avsevärd brist i våra kommunikationer med allmänheten att beslut i viktiga frågor inte når ut på ett tillfredsställande sätt.

Låt mig här i mitt korta inlägg begränsa exemplifieringen till två områden. Det ena är lagen om vapenfri tjänst, det andra det nya och från den 1 januari 1969 utgående bostadsstödet till barnfamiljerna. Beträffande den vapenfria tjänsten skötes upplysningen av en nybildad riksorganisation, som emellertid ger lagen en tolkning som riksdagen aldrig har avsett. Vad gäller bostadsstödet befarar vi, trots att reformen börjat tillämpas för bara en kort tid sedan, att åtskilliga bidragsberättigade barnfamiljer saknar tillräcklig kännedom om sina rättigheter. Detta är två exempel bland många som tydligt visar nödvändigheten av en vidgad samhällsinformation. Nu har statsrådet Nilsson meddelat att informationsutredningen är inne på slutvarvet. Vi får ett delbetänkande i maj månad och slutbetänkandet beräknas ligga färdigt under hösten 1969. Samtidigt som jag tackar för svaret uttalar jag den förhoppningen att vi, när vi har fått utredningens förslag, handlar med berömlig snabbhet, så att vi på allvar kan få igång en vidgad och ökad samhällsinformation.

Herr talman! Herr Larsson i Norderön har frågat mig om jag vill lämna en redogörelse för de aktuella planerna för att genom samhälleliga åtgärder förbättra sysselsättningssituationen i Jämtlands län t.ex. genom förläggande av teleunderhållsverkstad till Östersund. Lokaliseringsoch arbetsmarknadspolitiska åtgärder i Jämtlands län har hög prioritet. Under innevarande år har ett par ansökningar om lokaliseringsstöd till större projekt bifallits. Tre ärenden av mindre omfattning är under behandling. Samtidigt görs fortlöpande försök att finna nya lämpliga lokaliseringsobjekt. Dessa strävanden omfattar såväl statliga som enskilda och kooperativa verksamheter. Vad gäller frågan om televerkstaden kommer försvarsministern att lämna en redogörelse i anledning av en interpellation i denna kammare.

Herr talman! Jag tackar inrikesministern för svaret på min fråga. Det har nu gått fem veckor sedan jag framställde frågan, men den har samma aktualitet i dag. Jag gjorde det mest med tanke på frågan om teleunderhållsverkstaden. Den delen av frågan har inrikesministern gått förbi och överlämnat till försvarsministern att besvara. Men jag kan inte underlåta att framhålla att de förväntningar som vi i Jämtland haft på en televerkstad har funnits länge utan att kunna infrias. Den 29 maj 1963 sade försvarsminister Sven Andersson här i kammaren att televerkstaden i Östersund, som det då fattades beslut om, under den allra närmaste tiden skulle komma att utvidgas med 70 plus 50 man, och han tillade att under 1960-talet skulle arbetsstyrkan komma att ökas med ytterligare cirka 100 man. Med andra ord kommer denna verk stad, fortsatte försvarsministern, att under den aktuella tidsperioden få en personalstyrka på mellan 200 och 250 personer. Man måste med dessa uttalanden som bakgrund förstå att vi i Jämtland har känt oss oroliga, när vi nu en bra bit in på 1969 kan konstatera att försvarets fabriksverks teleunderhållsverkstad i industribyn i Östersund för närvarande sysselsätter 14 personer och att ytterligare två personer skall anställas inom kort. Det framstår inte som något särskilt gott resultat vid en jämförelse med vad som sades då beslutet fattades 1963. Nej, det har verkligen tagit lång tid att få i gång arbetet med någonting som beslutades för sex år sedan. Jag är naturligtvis införstådd med att det krävs en mängd förberedelsearbeten för en sådan verksamhet, men med hänsyn till den prekära sysselsättningssituationen i Jämtland måste jag ändå ställa frågan, om ett sådant dröjsmål kan betraktas som försvarbart. Jag hade hoppats att inrikesministern skulle säga någonting om detta, men eftersom han inte gör det får jag väl invänta vidare meddelanden i annan form. Sysselsättningssituationen i Jämtland är allt annat än ljus. Denna vinter har i genomsnitt 1400 personer varit helt arbetslösa. I beredskapsarbeten har under vintern sysselsatts mer än 1400 personer, och i arbetsmarknadsutbildning med elever från länet har mer än 1200 deltagit. Alltså har mer än 4000 personer varit utan ordinarie sysselsättning i vinter. Lokaliseringspolitiska åtgärder för Jämtlands vidkommande har alltså inte åstadkommits i någon större utsträckning. En hög prioritet är naturligtvis bra, men konkreta åtgärder är bättre.

Herr talman! Herr Nygren har frågat om regeringen planerar några speciella åtgärder för att öka sysselsättningen i Västerbottens län, där arbetslöshetsutvecklingen enligt arbetsmarknadsstyrelsens senaste mittmånadsrapport är mycket oroande. På grund av den ogynnsamma utvecklingen av sysselsättningen i skogslänen koncentreras de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna i hög grad till dessa län. Arbetsmarknadsutbildningen är t.ex. nu betydligt mer omfattande i Västerbottens län än vad den var förra året och det har tillkommit nya utbildningscentraler i Lycksele och Skellefteå. Arbetsmarknadsstyrelsen har också under mars månad i år beslutat om nya beredskapsarbeten för 300 man i länet. Samtidigt fortsätter strävandena att lokalisera nya företag till länet och att stabilisera och bygga ut de redan befintliga. Statligt lokaliseringsstöd har hittills utgått med cirka 100 miljoner kronor i länet. Enbart under de tre senaste månaderna har fem företag fått stöd och ytterligare tre ansökningar håller på att behandlas.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Påståendet i denna att sysselsättningssituationen i Västerbotten är mycket oroande vill jag belysa med bara ett par uppgifter. Sedan början av 1960-talet har vissa grupper drabbats mycket hårt av arbetsinskränkningar. Byggnadsarbetarna har förlorat 2000 arbeten, skogsarbetarna också nära 2 000 och pappersarbetarna 400. Under samma tid har Väs terbottens län avtappats på ungefär 15000 personer, som flyttat söderut för att få sysselsättning. Trots denna avtappning, som väl till viss del har varit oundviklig, har arbetslösheten fortsatt att öka. Under mars månad i år var de arbetslösa 700 fler än under motsvarande tid i fjol, en ökning med ungefär 30 procent. Omkring hälften av dem finns i skellefteåregionen. Det är beklagligt att de arbetsmarknadspolitiska insatserna samtidigt har kommit att omfatta färre personer. Jag vill på den punkten bestrida uppgiften att arbetsmarknadsutbildningen skulle vara mera omfattande. Ungefär 400 färre deltar i arbetsmarknadsutbildning i år än motsvarande tid i fjol. En orsak till detta tycks vara att villkoren för de omskolade f.n. inte tycks vara konkurrenskraftiga med lågavlönade jobb i de sydligare delarna av landet. Skulle man till detta också lägga den stora dolda arbetslösheten i Västerbotten, särskilt bland kvinnorna, skulle bilden bli mycket dyster. Som exempel vill jag nämna att när ett varuhus i guldstaden Skellefteå för drygt ett år sedan annonserade efter 135 biträden fick man 700 ansökningar, och när ett hotell nyligen sökte 75 personer fick man 500 sökande. Här behövs naturligtvis kraftfulla samhällsinsatser för att skapa en bättre situation. Jag noterar med tacksamhet statsrådets besked om nya beredskapsarbeten för 300 personer, men det krävs större insatser. Låt mig påpeka att bollen ligger hos regeringen när det gäller några stora projekt. Det ena är kraftverksutbyggnaden i Vindelälven, som mycket snart skulle kunna ge sysselsättning åt 500 man i de områden där arbetslösheten är allra störst. Det andra är gruvföretaget i Stekenjokk som, om besked ges i god tid, snabbt skulle ge ett hundratal man arbete i vilhelminabygden. Låt mig också erinra om ett annat projekt: televerkstaden i Skellefteå, länets enda statliga industri. Där arbetar för närvarande 84 kollektivanställda, men man har plats för 200. På arbetsförmedlingen i Skellefteå finns i dag 250 anmälda för att träda in i dessa arbeten. Detta var bara några kommentarer till svaret. Jag noterar det besked som statsrådet har givit med viss tillfredsställelse, och jag hoppas att insatserna skall fortsätta och att de uppslag som jag här har nämnt exempel på också skall tas med vid bedömningen.

Herr talman! Fru Ryding har frågat om jag anser skäl föreligga för anvisning till de lokala arbetslöshetskassorna att arbetsanvisningar till arbetslösa om arbete på annan ort inte bör lämnas, om garanti ej finns för att arbete kan beredas de arbetslösa. Sådan anvisning till kassorna som fru Ryding åsyftar finns intagen i den handbok om arbetslöshetsförsäkringen som arbetsmarknadsstyrelsen delger arbetsförmedlarna. Däri heter det att arbetserbjudande måste avse faktiskt tillgängliga lediga platser. Det får inte gälla endast en obestämd möjlighet att erhålla arbete. I enstaka fall kan det dock inte undvikas att det, t.ex. på grund av väderleksförhållanden eller av andra oförutsedda orsaker, blir uppehåll i arbetet på den nya arbetsplatsen. Om så sker bör kassamedlemmen anmäla sig till ortens arbetsförmedling. Kan annat arbete då inte erbjudas, kan han få ersättning från kassan under uppehållet.

Herr talman! Först vill jag tacka för svaret på min enkla fråga, även om det dröjt och inte bara jag utan alla som är berörda av frågan har fått vänta länge. Det är bra att det finns sådana anvisningar som inrikeministern nämnde, men det vore ännu bättre om de fungerade i praktiken. Därför är jag inte riktigt nöjd med svaret. För några veckor sedan diskuterade vi här bl.a. om arbetarna från Luleå som skickades till Stockholm. Då blåste det — det var väl de ogynnsamma väderleksförhållandena som inrikesministern avsåg — och de fick inte något arbete; de fick stämpla här i stället för hemma. Men inte lång tid därefter råkade några arbetare från Piteå ut för samma öde: de blev skickade hit till Stockholm och alla reste utom tre. Hade de inte gjort det skulle de blivit avstängda från arbetslöshetsunderstöd. Inte heller de fick emellertid något arbete i Stockholm då utan måste vänta, därför att 40 ordinarie stuveriarbetare från Stockholm gick arbetslösa. Det skulle vara lämpligt om man kunde upprätta bättre kontakter mellan dels arbetsförmedlingarna på de olika orterna, dels arbetsförmedlingarna och arbetslivet. Det nuvarannde systemet blir ekonomiskt kostsamt inte bara för staten utan också för den enskilde arbetslöse. Han får ungefär 200 kronor i veckan i arbetslöshetsunderstöd; 140 eller 150 kronor går åt för hans levnadsomkostnader. Han har sedan kvar 50—60 kronor i veckan, och så får han 300 kronor i familjebidrag i månaden. På detta skall han försörja sin familj. Det torde bli billigare för samhället om han, när han ändå inte kan få arbete på annan ort, fick stanna kvar hemma och stämpla där. Därtill kommer en annan viktig faktor, nämligen den psykiska press som det måste innebära för en arbetslös familjeförsörjare att skickas 530—100 mil och där inte få det arbete han hade hoppats på. Jag vädjar därför till inrikesministern att han försöker få till stånd en bättre tingens ordning. Även om anvisningar finns intagna i den handbok som arbetsförmedlaren har kanske det inte skadar om man tar bättre kontakter och försöker friska upp minnet av vad som står i anvisningarna. Den ordning som nu råder har enligt min uppfattning inte fungerat tillfredställande.

Herr talman! Herr Fridolfsson i Stockholm har frågat chefen för socialdepartementet om han avser att vidta några åtgärder för att minska riskerna för uppenbar vanvård av barn i hem. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Barnavårdslagen reglerar förutsättningarna för barnavårdsmyndigheternas rätt och skyldighet att ingripa i enskilda fall. BL. a. skall barnavårdsnämnden vidta åtgärder om någon, som inte fyllt 18 år, misshandlas i hemmet eller annars behandlas där på sådant sätt, att hans kroppsliga eller själsliga hälsa utsätts för fara, eller om hans utveckling äventyras på grund av föräldrarnas eller annan fostrares olämplighet som fostrare eller bristande förmåga att fostra honom. De åtgärder som nämnden kan tillgripa finns också angivna i barnavårdslagen. Åtgärderna kan vara av många olika slag och sträcker sig från hjälpåtgärder, som innefattar råd och stöd, till omhändertagande för samhällsvård, som innebär att den unge skiljs från sin hemmiljö. Rätt tillämpade torde barnavårdslagens bestämmelser ge barnen ett tillfredsställande skydd mot vanvård i sina hem. Men barnavårdsnämnderna möter givetvis på detta område svåra avvägningsproblem. De skall å ena sidan försöka förebygga missförhållanden i barnens hemmiljöer men å andra sidan ta hänsyn till enskilda människors anspråk på att få ordna sina personliga förhållanden utan inblandning från det allmännas sida. De här berörda problemen ingår bland de frågor som skall prövas av den förra året tillsatta socialutredningen i samband med den allmänna översyn av barnavårdslagen som utredningen enligt sina direktiv skall göra.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för den redogörelse hon lämnat med anledning av min fråga. Orsaken till att jag ställt den är naturligtvis offentliggörandet av den närmast otroliga vanvården av en tioårig pojke i Stockholm. Allmänhetens reaktion har varit mycket häftig, och man frågar sig ibland varför vanvård och misshandel av barn så djupt griper sinnena. Förklaringen är enkel: barnen framstår som mer hjälplösa, mindre kapabla att föra sin talan, mindre ansvariga för det elände som drabbar dem. I det aktuella fallet fick tioåringen medan föräldrarna under månader hängav sig åt spritorgier klara sig själv bäst han kunde. Kontakten mellan sonen och föräldrarna var på grund av den obeskrivliga röran i hemmet närmast obefintlig. Det gick så långt att pojken fick söka kontakt med sin mor via skrivna lappar. »Mamma. Se efter pappa! Är han död, så ring efter en präst. är han sjuk, ring sjukhuset.» — Så lär ett av de meddelanden ha lytt som han lämnade på morgonen när han gick till skolan. Några dagar senare fann tioåringen sin styvfar död på golvet. Pojken försökte få kontakt med sin mor, som dock på grund av långvarigt alkoholmissbruk låg medvetslös i sin säng och inte reagerade. Naturligtvis skall jag inte gå in på handläggningen av det offentliggjorda tragiska fallet. Detta skall inte tas upp i detta sammanhang. Det intressanta är symtomen. Det relaterade är inte enastående. Det blottlägger brister som ingen i denna församling, allra minst fru statsrådet, får slå sig till ro inför. Det väsentliga är hur detta kan ske i vårt välfärdssamhälle. Hur kan det vara möjligt att människor kan ligga och dö mitt ibland oss och att små barn utsättes för en närmast otrolig vanvård utan att vi får någon närmare kännedom om det? Det är, herr talman, bevis på riktigheten i uttrycket »den ofärdiga välfärden». Vår lagstiftande församling måste ständigt vara vaken för bristerna i vårt samhälle och fråga hur vi skall kunna komma till rätta med dem. Det räcker inte bara med att allmänheten är vaksam. Den redogörelse fru statsrådet lämnat ser bra ut på papperet men fungerar inte tillfredsställande. Det får väl inte vara så, herr talman, att framstående tjänstemän inom berörda myndigheter på grund av eventuella bristfälligheter i lagen eller i sina instruktioner skall kunna göra utalanden av typen » Vi lever farligt» eller »Vi tar chanser». Man får väl ändå inte, fru statsråd, i en så oerhört ömtålig fråga som barnavården utgör »leva farligt»!
Herr talman!

Jag har den uppfattningen att detta arbete ofta utförs under stora personliga uppoffringar från personalen. Jag har i mitt svar nämnt att vi på detta område har att brottas med svåra avvägningsproblem. Jag vill också säga till herr Fridolfsson att det är lätt att vara efterklok, oavsett om man efteråt vill klaga antingen över brist på åtgärder eller över eventuella tvångsåtgärder som insatts. Jag tror också att en sådan efterklokhet stimuleras av de kategoriska domar, som eventuellt kan föranledas av den presentation en del fall får i massmedia. Risken för felbedömningar kommer väl aldrig helt att kunna undvikas. Jag tror emellertid att dessa risker kommer att minska allteftersom barnavårdsnämndernas befattningshavare får bättre utbildning och fler experter till sitt förfogande. Den uppsökande barnavården blir allt viktigare i dagens samhälle. Den byggs nu ut i enlighet med riksdagens beslut från förra året, och detta ökar möjligheterna för att man i framtiden skall kunna undvika missförhållanden av olika slag. Slutligen vill jag säga att en stor del av de barn som utsättes för vanvård kommer från hem med komplicerade sociala problem.

Ett sätt att åstadkomma detta öppnare samhälle och vidga kontaktkretsen anser jag vara en intensifiering av barnstugeverksamheten, och jag räknar med herr Fridolfssons stöd i det fallet.

Herr talman! Jag har litet svårt att förstå statsrådet fru Odhnoffs reaktion på mitt inlägg. Jag är också väl medveten om att detta är en svår fråga. I frågestunderna talar vi också om små vardagsnära ting; men vi tar också upp allvarliga frågeställningar. Och detta är en sådan. Det är en fråga av vitalt intresse för människor av alla kategorier, ett spörsmål som inte enbart gäller kommunala institutioner, utan är en riksangelägenhet. Enligt 93 § barnavårdslagen skall »var och en som får kännedom om att barn misshandlas i hemmet eller eljest där behandlas på ett sådant sätt att dess kroppsliga hälsa utsättes för fara anmåla detta». Det är ju klara verba. Jag håller med statsrådet fru Odhnoff om att vi så långt som möjligt skall slå vakt om familjens integritet, samtidigt som vi måste tillvarata barnets rättsskydd. Det är denna prioritering, som jag erkänner är svår, som statsrådet måste följa upp. Här gäller det värnlösa och hjälplösa barn i svåra situationer.

Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal har frågat om jag avser att vidta sådana åtgärder att väntetiden vid försäkringsdomstolens behandling av ärenden kan nedbringas. Med anledning av det ökade antalet besvärsmål i försäkringsdomstolen har i årets statsverksproposition begärts riksdagens bemyndigande att inrätta ytterligare en domartjänst, som är av sedd att tillsättas om försäkringsdomstolens arbetsbelastning skulle kräva detta. I statsverkspropositionen har också beräknats medel för vissa andra personalförstärkningar vid domstolen under nästa budgetår. Riksdagen har nyligen bifallit de i propositionen framlagda förslagen.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

Det är lätt att förstå att detta skapade en prekär situation för personen i fråga. Han sökte rättelse hos centralkassan och senare hos riksförsäkringsverket men utan framgång. Under hösten, jag vill minnas i oktober, klagade vederbörande hos försäkringsdomstolen, men där har man upplyst att fallet kan komma upp först någon gång i maj eller juni; jag har själv varit i kontakt med försäkringsdomstolen. Förhållandena innebär att vederbörande får vänta mycket länge på rättelse, om nu sådan kommer till stånd. Man anför i domstolen som skäl för den långa väntan en alltför stor arbetsbörda. De rådande förhållandena är enligt min mening synnerligen otillfredsställande — och jag hoppas att statsrådet delar den meningen. Det är de enskilda människorna som får sitta emellan. Arbetsbalansen i försäkringsdomstolen har under flera år varit besvärande, och den har också stigit. Den 26 augusti 1967 var den 666 mål, den 1 januari 1968 690 mål och den 26 augusti 1968 hade den stigit till 1026 mål. Totala antalet mål i domstolen har också ökat. Försäkringsdomstolen begärde i sina petita för budgetåret 1969/70 två kanslistbefattningar, en expeditionsvaktsbefattning avseende halvtidstjänst och två kontorsbiträdesbefattningar, men i statsverkspropositionen föreslogs endast två kanslisttjänster och en biträdestjänst. Vidare har, som statsrådet framhöll, medel upptagits för att inrätta ytterligare en tjänst som försäkringsdomare i C 2, vilken enligt svaret »är avsedd att tillsättas om försäkringsdomstolens arbetsbelastning skulle kräva detta». Jag vill då ställa frågan, om statsrådet anser, att den situationen nu föreligger, att tjänsten bör inrättas. Och kan man räkna med ytterligare förstärkning av personalen inom försäkringsdomstolen i den rådande situationen, som jag anser vara prekär?
Herr talman! Herr Westberg bör väl känna till att reglerna i denna kammare är sådana att jag inte kan diskutera enskilda fall — och det var tydligen ett enskilt fall som bildade utgångspunkten för herr Westbergs fråga. Jag vill emellertid göra följande tillägg. Under år 1968 kom 1 600 mål till försäkringsdomstolen. Det innebär en ökning från föregående år med omkring 250 mål. Denna relativt kraftiga ökning av arbetsbelastningen har medfört att handläggningstiden förlängts för vissa ärenden. Om tendensen till ett ökande antal mål håller i sig är det min avsikt att utnyttja riksdagens bemyndigande och tillsätta en ny domartjänst vid försäkringsdomstolen efter den 1 juli. Och det var en domartjänst som man framför allt begärt. Herr Westberg bör också komma ihåg att man vid handläggningen av de ärenden som kommer in till försäkrings domstolen tar hänsyn till omständigheterna i de enskilda fallen och behandlar vissa ärenden med förtur. Det innebär t.ex. att man normalt försöker klara av ärenden som har avgörande betydelse för enskilda personers försörjning oberoende av ärendebelastningen i övrigt. — Väntetiden kan också bero på att man för att klara ärenden måste inhämta kompletterande material i form av yttranden o. d. Detta händer inte alltför sällan.

Herr talman! Jag förstår mycket väl att statsrådet inte kan diskutera enskilda fall, och det var heller inte min mening att ta upp en debatt om ett sådant. Vad jag vill diskutera är den situation som föreligger i försäkringsdomstolen. Statsrådet säger att han skall vänta och se om arbetsbelastningen fortsätter att öka. Jag tycker emellertid att de siffror över ökningen av antalet mål, som ej är avgjorda, som jag anförde är tillräckligt talande — de visar att arbetsbelastningen blivit större och större. Och den växer successivt. Det borde alltså vara klarlagt att denna domartjänst behövs. Försäkringsdomstolen behöver tydligen också de tjänster i övrigt, som den begärt. Det var en intressant uppgift statsrådet lämnade, när han sade att om det gäller speciella fall, som berör enskilda människors existensmöjligheter, man tar upp dem i förtur. Detta vill jag gärna få ytterligare belyst. När jag talade med försäkringsdomstolen hade man inga som helst upplysningar att ge i den vägen, utan sade: »Vi har över 1000 ärenden på hög, och någon gång i maj eller i juni kommer vi fram till det som herr Westberg talar om.» Ändå gällde det ett fall där vederbörande skulle leva på 14 kronor om dagen. Vem som helst förstår att det är närmast en omöjlighet. Enligt min uppfattning borde detta fall ha den förtursrätt som statsrådet talar om.

Herr talman! Herr Sjöholm har frågat statsrådet Odhnoff om hon vill ta initiativ till åtgärder för att förhindra ytterligare olyckor — företrädesvis drabbande barn — föranledda av ballonger med vätgas. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Frågan avser tillämpningen av förordningen om brandfarliga varor. Kommerskollegium meddelade i september 1963 förbud mot att medföra vätgasfyllda ballonger i allmänt trafikmedel. I går beslöt kollegiet att införa förbud mot att fylla ballonger med vätgas. Förbudet gäller dock inte ballonger för vetenskapligt ändamål. Beslutet är avsett att träda i kraft den 30 april.
Herr talman! Jag tackar handelsministern för det bästa svar jag någonsin har fått från denna talarstol, och jag är en rätt trägen frågare. Det är helt enkelt rena önskesvaret. Jag är inte, herr talman, så inbilsk att jag tror att det lyckliga beslutet står i samband med att frågan har ställts. Det är också rätt ovidkommande. Det enda som är viktigt är att detta beslut har fattats, och det är förvisso ett mycket klokt beslut.
Herr talman! Handelsministern lyckas inte dämpa min glädje över svaret med vad han nu har anfört.

Herr talman! Herr Källstad har frågat chefen för utbildningsdepartementet om planerna för de teologiska fakulteternas framtida organisation. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Av vad jag anfört angående de teologiska fakulteterna vid min anmälan i årets statsverksproposition av anslagen till Teologiska fakulteterna framgår att avsikten är att låta utreda bl.a. den religionsvetenskapliga utbildningens organisation och frågan om den praktisk-teologiska utbildningen av blivande präster.

Herr talman! Jag vill först tacka stats rådet Moberg för svaret på min enkla fråga. Det förhåller sig så att departementschefen har fått klarsignal från alla berörda parter i fråga om ombildningen av de teologiska fakulteterna till religionsvetenskapliga fakulteter. Det gäller de teologiska fakulteterna själva, det gäller fakultetsberedningen för humaniora och teologi och det gäller den teologiska kontaktkommittén, d.v.s. den kommitté som svarar för sambandet mellan de teologiska fakulteterna och deras avnämare. Det gäller sist men inte minst universitetskanslersämbetet som sådant. Alla dessa instanser har alltså signalerat grönt ljus för den ombildning som jag nyss nämnde. Men trots denna klara inställning från dem vill statsrådet ha en utredning om den religionsvetenskapliga utbildningens mål och organisation. Det kan alltså bli fråga om en institutionell samordning med ämnen inom den humanistiska och den samhällsvetenskapliga fakulteten. Varför denna utredning när alla berörda parters inställning är så klar? När skall den utredningen i så fall tillsättas? Hur länge skall den arbeta? Varför sker inte nu en ombildning och ett namnbyte? Skall den religionsvetenskapliga verksamheten i framtiden inte få hänföras till särskilda fakulteter? Är det egentligen fråga om att så småningom försöka avveckla de teologiska eller religionsvetenskapliga fakulteterna och helt och hållet integrera ämnena i andra fakulteter? Och varför har inget ställningstagande nu skett till professuren i religionssociologi vid Lunds universitet från den 1 juli 1970 som också klart förordats av universitetskanslersämbetet? Det är alltså många frågor som är oklara på grund av att statsrådet har sagt att en utredning är nödvändig trots att berörda instanser givit så klara rekommendationer.
Herr talman! Jag finner det något anmärkningsvärt att herr Källstad i dag tar upp denna fråga. Herr Källstad vet lika väl som jag att det finns anledning att debattera den på onsdag i nästa vecka, när kamrarna skall behandla utskottsutlåtandet över statsverkspropositionen på denna punkt. Då blir det anledning att ta upp sakdebatten.
Herr talman! Jag trodde verkligen att en riksdagsman hade rätt att när som helst framställa en fråga i ett ämne som han ansåg vara angeläget. Vi har i statsutskottets andra avdelning haft besök av universitetskansler Rosén, och han uttryckte sin förvåning över att man i departementet inte hade följt den entydiga rekommendation som universitetskanslersämbetet och alla berörda instanser har givit. Nu har han aviserat att han kommer att upphöra med sitt arbete. Vi vet också att ordföranden i fakultetsberedningen för humaniora och teologi har aviserat sin avgång, men även från det hållet har klartecken givits för den utveckling som jag antydde. Jag vet inte i vad mån deras avgång beror på att de inte har fått sina förslag och önskemål beaktade. Frågan kommer visserligen att behandlas i riksdagen nästa vecka, men jag hade önskat få bättre klarhet i varför utredningen skall komma till stånd trots berörda instansers klara uttalanden.

Herr talman! Herr Strömberg har frågat mig, om jag har för avsikt att lägga fram förslag om nya regler för stationär vägbelysning enligt betänkandet av 1960 års vägsakkunniga. Förslagen i betänkandet behandlas för närvarande inom kommunikationsdepartementet och jag kan inte på detta stadium uttala mig om vilken ställning som kommer att tas till olika frågor som behandlats av utredningen.
Herr talman! Jag ber först att få tacka statsrådet Lundkvist för svaret på min fråga. Ett viktigt delproblem som tas upp av utredningen »Allmänna vägar» är frågan om stationär vägbelysning. Utredningen har föreslagit att staten i vissa begränsade fall skall kunna ta på sig kostnaderna för anordnande och drift av stationär vägbelysning. Företrädesvis skulle detta engagemang koncentreras till hårt trafikerade leder intill städer och större samhällen. För närvarande finns inte rättsliga grunder för en sådan statlig verksamhet. Utredningen har sagt att man icke vill låsa sig till generella regler utan har föreslagit att statens vägverk inom relativt vida gränser skall få avgöra hur tillgängliga resurser skall satsas. Den tunga motivering som <utredningen framför är konstaterandet att bättre vägbelysning medför minskad olycksfallsfrekvens. Detta har också starkt understrukits av flera remissinstanser. Även om de föreslagna åtgärderna — vilka jag finner mycket välmotiverade — kommer att successivt innebära ett visst ökat statligt kostnadsengagemang, är det av trafiksäkerhetsskäl önskvärt att förslagen genomföres. Utredningen har också visat att kapitaloch driftkostnaderna för stationär vägbelysning i förhållande till hela väganslaget är relativt blygsamma. Den nuvarande situationen är icke tillfredsställande. Låt mig ta ett par exempel av olika typer från Storstockholm. Längs E 4 finns ett flertal avfarter som ej är belysta. Endast den väl orienterade bilisten kan vid mörkerkörning veta vart dessa avfarter leder. Olycksfallsrisken är stor. Kommunerna anser att belysningen bör bekostas av vägverket, men detta har ej möjligheter härtill. Resultatet är att vi står utan belysning. Vidare byggs väg 601 från Stockholm om genom de snabbt expanderande kommunerna Tyresö och Österhaninge. Här har diskussioner om den fasta belysningen förts sedan 1966, men utan resultat trots att de båda kommunerna erbjudit sig att betala driftoch underhållskostnaderna. Jag får slutligen, herr talman, uttrycka den förhoppningen att statsrådet vid det fortsatta arbetet i departementet dels ställer sig positiv till det föreliggande förslaget, dels understryker att det är angeläget med ett snabbt beslut. Detta sista önskemål kan styrkas med att kvällstidningarna i dag talar om vägbyggnader i norra Storstockholm för drygt 200 miljoner kronor.

Herr talman! Herr Wikner har frågat mig, om jag anser att indragning av persontrafiken på bandelen Mora— Sveg—Brunflo motsvarar de serviceprogram för glesbygdens människor som regeringen lagt fram. Frågan om nedläggning av trafik på bandelen Mora—Sveg—Brunflo behandlas för närvarande — efter genomförd distriktsundersökning — inom SJ:s centralförvaltning. Innan SJ till Kungl. Maj:t ingivit nedläggningsframställning och denna remissbehandlats och beretts på sedvanligt sätt, är jag inte beredd att göra något närmare uttalande.
Herr talman! Kommunikationsministern har faktiskt gått förbi huvudfrågan. Den fråga jag ställde avsåg huruvida indragningen av persontrafiken på den aktuella bandelen motsvarade de serviceprogram för glesbygdens människor som regeringen lagt fram. Jag hade därför förväntat mig att statsrådet på detta stadium i alla fall för att lugna befolkningen i trakten skulle nämna något om en eventuell ersättningstrafik. Av hövlighetsskäl ber jag emellertid ändå att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Jag har tagit del av SJ:s utredning, som visar att utgifterna för persontrafiken på denna bandel under de senaste åren varit dubbelt så stora som inkomsterna. Sådana påminnelser är ju inte så ovanliga. De framförs med jämna mellanrum, och vilket syfte de tjänar förstår jag inte. En del påstår att de skulle utgöra en service för befolkningen — jag tror snarare att de är ett irritationsmoment. Man kan också fråga hur det skulle kunna bli något annat än dålig ekonomi med de indragningar av hållplatser som görs, med de försämrade förbindelserna och dessutom de kraftigt tilltagna biljettpriserna. Jag tror att det är dessa faktorer som minskar resandefrekvensen. Detta är också allmänhetens uppfattning. Jag vill till sist nämna att detta inte är det första tillfälle när man i min hemtrakt gör indragningar inom järnvägstrafiken. När Sveg—Hede-banan drogs in i början av 1966 blev vi lovade en bra landsväg i stället som förbindelse från Sveg till Vemhån-Vemdalen mot Hede. Jag bilade under påskhelgen mellan Vemhån och Vemdalen, och det var verkligen som att köra över en potatisåker, lindrigt sagt; det var nästan omöjligt att ta sig fram. Sådant skapar stor irritation, speciellt som sträckan är en viktig turistled. Vi i dessa glesbygder är ju också skattebetalare, och vi vill ha en viss service. Om nu den persontrafik det här gäller dras in — det är ju ändå cirka 20 mil mellan Sveg och Östersund — blir förhållandena sämre när det gäller förbindelserna såväl söderut som norrut, och det vill vi inte vara med om. Sedan har heller inte bussarna den standard som man har rätt att fordra vid daglig trafik så långa sträckor. Man kan kräva att standarden höjs. Jag säger än en gång att vi vill ha bättre service i dessa glesbygder!

Herr talman! Om framställning angående nedläggning i detta fall inkommer — det har ju inte skett ännu — så tas frågan upp till beredning i kommunikationsdepartementet, och den skall då självfallet behandlas i den ordning som vi sedan länge tillämpar för sådana här frågor och som har vunnit riksdagens godkännande. Därvid kommer således att beaktas olika sociala och lokaliseringspolitiska aspekter. Jag vill i sammanhanget erinra om det interpellationssvar om glesbygdskommunikationerna som jag så sent som den 20 mars i år i denna kammare lämnade till fru Holmberg.
Herr talman! Om man drar in den persontrafik det här gäller, så finns det också en smal landsväg mellan Rätan och Åsarna, men enligt min mening är det olämpligt att pressa in mera trafik på den vägen, speciellt med tanke på de tunga virkestransporter som där förekommer. Om det skall släppas in mera persontrafik på den vägen, så hoppas jag verkligen att vi får besked i god tid, så att vi kan ordna med de vägar som är nödvändiga för den ökade trafiken.

Herr talman! Fru Jonäng har frågat mig, om jag anser att den planerade nedläggningen av persontrafiken på bandelen Söderhamn—Kilafors är förenlig med den målsättning för den statliga trafikpolitiken som riksdagen antog år 1963. SJ:s framställning till Kungl. Maj:t om tillstånd att lägga ned persontrafiken på bandelen Söderhamn—Kilafors remissbehandlas för närvarande. Först då remissyttrandena kommit in och sedvanlig beredning skett är jag beredd att göra något uttalande i denna fråga.

Herr talman! Det är inte särskilt fylliga svar som kommunikationsministern i dag består oss med. Jag anser att svaret på min fråga omöjliggör den diskussion som jag hade hoppats på. Jag vill dock upplysningsvis framhålla att till grund för det av SJ framlagda förslaget ligger ett utredningsmaterial som är otillfredsställande. Man har en stelbent indelning i trafikområden som ger ett helt felaktigt befolkningsunderlag. Sålunda räknar man endast med tätorten Kilafors i Hanebo kommun med 975 invånare. De övriga 3 525 invånarna i kommunen tar man inte med. Befolkningsunderlaget bör således fördubblas för att bli adekvat. Man gör upp tabeller över biljettförsäljning men tar inte med vare sig de biljetter som säljs i Kilafors och Söderhamn eller de biljetter som säljs på tågen. Man räknar med minskade kostnader av storleksordningen 278 000 kronor om persontrafiken upphör men kalkylerar inte med att det blir ökade kostnader för busstrafiken. De ekonomiska beräkningarna är mycket bristfälliga. Någon särredovisning rörande linjens ekonomi föreligger inte. Bollnäs kommunblock begär i sitt remissvar en ny utredning, och jag vill understryka att det behövs en utredning som bättre ansluter sig till verkligheten och till kommunernas behov och önskemål. Jag tror också det är angeläget att få till stånd ett bättre samråd mellan berörda kommuner och SJ. Såväl från Hanebo kommun som från samarbetsnämnden för Bollnäs kommunblock har uttalats att det inte visats tillräcklig förståelse, inte tagits tillräcklig hänsyn från = centralförvaltningens sida. Rent principiellt kan väl sägas att en Överföring av persontrafiken till bussar över huvud taget betyder sämre service. Det innebär fler olycksrisker, det innebär luftföroreningar och det innebär misshushållning att inte utnyttja järnvägens kapacitet. Man får ofta vänta ute vid vägarna i köld och rusk utan möjlighet att komma under tak. Det gäller alla åldrar — det gäller våra pensionärer och det gäller våra allra minsta skolbarn. Enligt den utredning som SJ lagt fram blir restiden vidare nästan dubbelt så lång med buss som med tåg. När statsrådet och jag senast diskuterade sådana här frågor framhöll statsrådet att det är angeläget att restiden förkortas. Jag förmodar att detta fortfarande gäller och att det avser alla människor. Jag ber att få återkomma till saken när också statsrådet har läst remisssvaren.

Herr talman! Herr Vigelsbo har frågat mig, om jag har min uppmärksamhet riktad på lagerbyggnadsorganisationen inom försvaret och om jag — därest så är fallet ämnar vidta de undersökningar som kan anses vara påkallade med anledning av de rådande förhållandena. Den snabba tekniska och taktiska utvecklingen medför behov av en fortlöpande översyn av försvarets krigsorganisation. Beslutade förändringar i denna organisation genomförs i den takt som är möjlig med hänsyn till disponibla medel. Sådana ändringar i krigsorganisationen påverkar i stor utsträckning förrådsställningen av förbandens materiel. Det blir nödvändigt att i vissa fall flytta befintliga förråd och att vidta förändringar när det gäller såväl storleken som sammansättningen av förråden. Under de senaste åren har vidare meddelats skärpta bestämmelser för förvaring av vapen och ammunition i syfte att i möjligaste mån förhindra inbrott i förråden. Ökade krav på brandtekniskt skydd för den ofta dyrbara materielen har vidare uppställts. Även dessa omständigheter har medfört omfattande och för försvaret kostsamma omdispositioner på förrådssidan. Omlokaliseringar av förråd är sålunda som regel föranledda av beslutade förändringar i krigsorganisationen eller av de skärpta bestämmelserna för förvaring av försvarsmateriel. De omdispositioner av förråd som åsyftas i interpellationen har varit nödvändiga av dessa skäl, men man har även erhållit ändamålsenligare och i längden billigare lokaler. De centrala staberna och ämbetsverken utövar en noggrann kontroll av den förrådsplanering som äger rum på regional och lokal nivå. En ingående granskning sker av såväl föreslagna nybyggnadseller hyreskostnader som beräknade kostnader för iståndsättning av förhyrda lokaler m.m. Förrådsplaneringen inom försvaret bedrivs nu enligt min mening på ett från såväl ekonomisk som försvarspolitisk synpunkt tillfredsställande sätt. De rådande förhållandena påkallar därför inte några undersökningar från min sida.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret och för den redogörelse som han däri har lämnat. För att förekomma Överraskningar vill jag inledningsvis påpeka att jag själv har försvaret som hyresgäst i mig tillhöriga byggnader. De förbindelser som jag på det sättet har erhållit har gett mig det allra bästa intryck av militärens sätt att respektera ingångna avtal liksom att åtminstone på denna plats — klart ekonomiskt avväga sina åtgärder. Därav torde också framgå att interpellationen ingalunda tillkommit på grund av några meningsskiljaktigheter mellan hyresgäst och hyresvärd i detta fall. Orsaken till interpellationen är i stället iakttagelser gjorda på andra håll. Ute på landsbygden förhyr militären för lagringsändamål en hel del genom jordbruksrationaliseringen ledigblivna ekonomihus. Dessa lagerutrymmen är till sin storlek ganska varierande, många gånger kanske rätt små. Motiveringen för uppläggningen av denna spridda lagerorganisation är att man vid ett inträffat krigsfall skulle kunna bättre begränsa skadeverkningarna än om materielen sammanfördes i stora centrallager. Denna motivering förefaller mig vara riktig, och jag tror att man också lyckats ganska bra med att på detta sätt få den spridningseffekt som man eftersträvat. Man har också härigenom haft möjlighet att utnyttja byggnader som redan finns, medan nybyggnader skulle ha inneburit mycket stora investeringar. Emellertid har dessa byggnader vid förhyrningen inte varit i sådant skick att de utan rätt omfattande ändringsarbeten kunnat utnyttjas för sitt nya ändamål. Därför har förfarits på det sättet att antingen har husets ägare åtagit sig ändringsarbeten som erfordrats samt härför erhållit högre hyresersättning, eller också har militären själv svarat för dessa arbeten samt reglerat detta med ett lägre hyresbelopp. Hyrestiden är som regel satt till tio år. Allt detta torde, efter vad jag förstår, vara i sin fulla ordning. När dessa tio år har gått är följaktligen varken husägaren eller hyresgästen längre bunden av kontraktet rent juridiskt.

Statsrådet anför i svaret att »omlokaliseringar av förråd är sålunda som regel föranledda av beslutade förändringar i krigsorganisationen eller av de skärpta bestämmelserna för förvaring av försvarsmateriel». Denna för klaring bör kanske kunna godtagas, men huruvida man uppnår denna målsättning genom att flytta ett lager från en bondgård till en annan ganska närbelägen undandrar sig mitt lekmannamässiga bedömande. Det var ingalunda husägaren utan folk från bygden som gjorde mig uppmärksam på det fall som jag nu har tagit upp. Man frågade hur mycket pengar militären egentligen fick disponera och om den utan vidare kunde förfara på det sätt den gjort här. Med hänsyn till försvarsministerns mycket generösa uttalande att han önskar få en öppen diskussion om försvarspolitis ka frågor — en önskan som han för övrigt underströk även i gårdagens försvarsdebatt — tog jag mig friheten att Statsrådet finner att förhållandena är bra som de är. Några vidare undersökningar anses inte motiverade.

Jag är övertygad om att försvarsintresset har en stark förankring hos vårt folk, inte minst på landsbygden. Med den sparsamhet och återhållsamhet som människorna själva måste ålägga sig i sin personliga livsföring kommer varje yttring av misshushållning med allmänna medel att starkt kontrastera däremot. Om det är nödvändigt att handla på sätt som här skett — vilket statsrådet anser ställt utom all diskussion — vore det därför lämpligt att inför en större allmänhet något fylligare redovisa skälen än vad som är möjligt i ett kortfattat interpellationssvar i riksdagen. Jag har endast i korthet velat föra frågan på tal. Statsrådet har rätt att bli trodd på sitt ord, och jag hoppas att man allmänt är beredd att acceptera de förklaringar som lämnats. Jag ber än en gång att få tacka för det svar som jag har fått.
Herr talman! Jag för min del är tacksam för att herr Vigelsbo tar upp sådana här saker. Den fråga han nu ställt har givit mig anledning att göra en noggrann undersökning. Av en mängd skäl har jag inte i detalj redovisat resultaten av denna i svaret — jag har framför mig en hel bunt med hemliga handlingar som är resultatet av ett par månaders genomgång av detta ärende. Utöver vad jag sagt i svaret kan jag nämna att denna flyttning är orsakad av den ändring i förvaringsbestämmelserna som har utfärdats. Dessa har, som herr Vigelsbo vet, särskilt under de senaste fem åren ändrats och skärpts oerhört mycket. Det har kostat oss mycket att nu behöva bygga för att undvika risker för eldsvådor och inbrott. Denna förklaring är emellertid inte tillräcklig i detta fall, såsom herr Vigelsbo också känner till. Det hela var även en prisfråga. Man arbetar med en omorganisation av förrådshållningen inom detta område, som när den är genomförd kommer att medföra besparingar i form av minskade driftkostnader på 200 000—300 000 kronor om året. Det är därför som omflyttningar görs. I det fall som herr Vigelsbo pekat på och som jag inte anser mig kunna gå in på — även om jag gärna skall låta herr Vigelsbo ta del av siffrorna — tjänar staten på att få en billigare hyra än man tidigare haft. Det är riktigt att man fick lämna lokaler som man under tioårsperioden hade gjort investeringar i, men dessa genomfördes innan de nya, skärpta bestämmelserna trädde i kraft. Vi är nu tvungna att följa upp det hela och fullborda byggnadsarbetena enligt de nya bestämmelserna. Riksdagen har ju under senare år tvingats anslå allt större belopp för att åstadkomma — framför allt med tanke på inbrottsriskerna — säkrare förrådsutrymmen. De uppgifter som herr Vigelbo lämnat i sin interpellation är riktiga, dock med ett undantag, nämligen beträffande de belopp som investerades för 10—12 år sedan och som är precis hälften så stora som vad som angetts i interpellationen. Detta framgår av de utredningar vi gjort, vilkas resultat vi noga kontrollerat — det har jag funnit vara ganska väsentligt. Jag har inget ytterligare att tillägga i sakfrågan. Under de senaste åren har vi inom försvarsdepartementet tvingats ägna oss i stor utsträckning åt förrådshållningsfrågor med anledning av den pågående omorganisationen. Jag har liksom även herr Vigelsbo — om jag fattat honom rätt — stort förtroende för de människor som vi satt in på denna uppgift.

Herr talman! Jag vill inte bestrida statsrådets uppgift att kostnaderna för investeringarna i den ekonomibyggnad som interpellationen närmast avser inte skulle vara så stora som det belopp jag hade angett. Men om statsrådet räknar med de kostnader som man fick vidkännas i samband med ombyggnaden av den nya ladugård, som man flyttade in i, kommer han säkerligen upp till det angivna beloppet och kanske t.o.m. något högre. Under sådana förhållanden skulle jag ändå ha rätt, herr statsråd. Jag vill också i detta sammanhang beröra en annan fråga där jag kanske skulle kunna få ett besked. Vad jag syftar på är inte något som speciellt gäller den militära förvaltningen utan något som förekommer inom all stat lig förvaltning. Det gäller ett förhållande som upptäcktes år 1960, då jag tillhörde statsrevisorerna; sedan denna tidpunkt har såvitt jag vet ingen undersökning i frågan gjorts. Man kom därvid fram till ganska egendomliga siffror, och det skulle vara intressant att veta om någon ändring skett i detta avsende. Jag utgår från att så sannolikt blivit fallet bl.a. i samband med den nämnda omorganisaionen, men jag ber, herr talman, att få nämna en del siffror. Statsrevisorerna inhämtade år 1960 från statskontoret uppgifter om storleken av de belopp, som vissa myndigheter inom försvaret månatligen uttagit från statsverkets checkräkning budgetåret 1959/60. Uppgifterna visade att uttagen från statens checkräkning kraftigt ökat mot slutet av budgetåret. Särskilt framträdande var stegringen under juni månad, i synnerhet under denna månads två sista dagar. Sålunda gjorde armétygförvaltningen uttag om 41,0 miljoner kronor i juli mot uttag om 173,4 miljoner kronor under juni, budgetårets sista månad. Marinförvaltningen tog under juli ut 11,7 miljoner kronor mot 53,4 miljoner kronor i juni. Flygförvaltningen tog ut 43,9 miljoner i juli och 175,8 miljoner i juni. Den 29 juni tog t.ex. armétygförvaltningen ut 61,6 miljoner kronor och den 30 juni 56,5 miljoner. Marinförvaltningen tog den 29 juni ut 2,6 miljoner och den 30 juni 15,3 miljoner. Flygförvaltningen tog den 29 juni ut 26,4 miljoner och den 30 juni 50,7 miljoner. Dessa uttag gjordes alltså under budgetårets två sista dagar. Man kunde också konstatera en kraftig ökning av antalet verifikationer i slutet av budgetåret. Inom armétygförvaltningen ökade de sålunda från 5 201 i juli till 15725 i juni. I anledning härav ifrågasatte statsrevisorerna om det kunde vara riktigt att myndigheterna tog ut så stora be lopp under budgetårets sista månad för att därmed skapa underlag för krav på ännu högre anslag vid nästa budgetårs början. Statsrevisorerna angrep detta tillvägagångssätt granska kraftigt. Med hänsyn till de enligt min mening höga kostnader som jag i min interpellation har visat på vill jag nu fråga försvarsministern vilka åtgärder som har vidtagits i anledning av statsrevisorernas den gången gjorda påpekanden. Enligt statsrevisorernas egna uppgifter har de inte haft anledning syssla med dessa saker mera och vet följaktligen inte om systemet alltjämt tillämpas, men det vill synas som om revisorerna var ganska intresserade av hur det förhåller sig med dessa saker.
Herr talman! Jag beundrar den förre statsrevisorn Vigelsbo för att han håller så väl reda på sitt gamla fögderi, och jag tycker att statsrevisorerna gärna kan se på dessa frågor igen. Vad som här skett är ett försök till bättre planering av beställningsoch utbetalningsverksamheten. Det är ju känt att myndigheterna gärna samlar på sina räkningar, men om anslagen skall kunna utnyttjas måste utgifterna betalas före den 1 juli — vilket herr Vigelsbo vet — och då kan det bli en anhopning just i den arbetsfyllda månaden juni. Det är liksom rytmen i hela verksamheten. Men jag kan försäkra herr Vigelsbo att man inte bara inom försvaret utan även inom alla andra förvaltningar försöker att åstadkomma en bättre planering och därmed få verksamheten att löpa jämnare. Vad försvaret beträffar vet herr Vigelsbo också att vid den tidpunkten då den omnämnda statsrevisionen genomfördes arbetade försvaret liksom nu med mångåriga fastställda budgetplaner. Där vet man därför år i förväg bur mycket man har att röra sig med. Men jag tycker som sagt att statsrevisorerna kan få se på dessa ting och konstatera om vi har lyckats bättra oss inom förvaltningarna jämfört med tidigare. Vad slutligen angår det fall som vi här diskuterar menar jag att det är ett uttryck bl.a. för ett försök att förbilliga verksamheten. Man har inte förlorat på det byte av lokaler som herr Vigelsbo talat om, utan man räknar tvärtom med att göra en vinst. Men vi kan låta statsrevisorerna se på den saken också, så kan de konstatera om det är en dålig affär som kronan gjort i det fallet.

Herr talman! Herr Stridsman har frågat mig om jag är beredd att medverka till att olägenheterna med vägspärrar i Norrbottens län elimineras. Vägspärrar ingår som en viktig komponent i vårt fasta försvar. Med hänsyn till den olägenhet som de i vissa fall innebär för trafiken pågår en kontinuerlig översyn och modernisering av detta slag av försvarsanordningar. De spärrar som inte längre är erforderliga raseras medan de som måste bibehål ias byggs om för att bättre motsvara trafiksäkerhetskraven. Kostnaderna för sådana arbeten är höga och måste därför av ekonomiska skäl inplaneras på lång sikt. I många fall har man genom god samverkan mellan militära chefer och vägmyndigheter snabbt kunnat förbättra trafiksäkerheten vid en del spärrar. Då man inom krigsmakten är väl medveten om de olägenheter som de äldre vägspärrarna i många fall innebär för den fredstida trafiken och strävar effer att successivt undanröja dessa olägenheter anser jag inte att särskilda åtgärder från min sida är påkallade.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min interpellation. Svaret visar att vägspärrar ingår som en viktig komponent i vårt fasta försvar. Genom att jag själv större delen av mina levnadsår hittills bott i ett område med vägspärrar kan jag med s.k. lokalkännedom helt ansluta mig till denna uppfattning. Det framgår också av svaret att de vägspärrar som inte löngre är erforderliga raseras. De vägspärrar som i huvudsak är kvar sedan byggnadstiden är de som lämnar en öppning i vägbanan på endast 3,3 meter. I min interpellation har jag berört de olägenheter som ifrågavarande spärrar utgör. Därvid har jag pekat på de svårigheter som de trånga vägspärrportarna ger upphov till för snöplogning och lastbilstrafik. Speciellt besvärligt är det för virkestransportörer, av vilka de flesta till sina lastbilar har tvåaxlade släpvagnar kopplade. Men den allra största olägenheten med dessa vägspärrar är det ständiga hotet om trafikolyckor. Jag har ingen statistik på antalet olyckor som skett i samband med att bilar kolliderat med väg spärrar. Under senare år har jag inte heller kunnat erfara att olyckor med dödlig utgång inträffat. Däremot känner jag personligen till flera otäcka olyckstillbud som i en del fall resulterat i rätt långa lasarettsvistelser. Genom att en del vägspärrar på sikt behöver vara kvar ur försvarspolitiska synpunkter uppstår frågan om inte åtgärder kunde vidtas som eliminerar trafikfarorna i fredstid. Om jag tolkat försvarsministerns svar riktigt är han i princip beredd att undanröja dessa olägenheter så snabbt som möjligt genom att bygga om och flytta vägspärrarna, så att de bättre motsvarar trafiksäkerhetskraven. För dagen verkar dock ingen annan lösning vara framkomlig, enligt försvarsministerns svar, än att på lång sikt planera ett eliminerande av olägenheterna med vägspärrarna — detta av ekonomiska skäl. Jag är väl medveten om att försvarsministern har svårt att på sin huvudtitel föreslå anslag för ombyggnader av vägspärrar. Enda möjligheten att få trafiksäkrare vägar inom ifrågavarande områden är då att genomföra sådana åtgärder i samband med de vägombyggnader som görs. Tyvärr är emellertid de flesta av de kvarvarande vägspärrarna placerade på vägar, som i ombyggnadshänseende inte är medtagna i vare sig de senaste femårsplanerna eller — efter vad jag förstår — tioårsplanerna. Därför vill jag ställa följande delfråga till försvarsministern: Kan försvarsministern, som är positivt inställd till tanken att förbättra trafiksäkerheten på vägar med vägspärrar, tänka sig att de kostnader, som är förenade med ombyggnad av kvarvarande spärrar, får utföras som allmänt eller särskilt beredskapsarbete? Just i de områden som berörs av dessa olägenheter är arbetslösheten stor. Ombyggnad och flyttning av vägspärrar kan därför ses som ett sysselsättningspolitiskt objekt. Kanske rent av inrikesministern, som finns här i sin bänk bakom försvarsministern, kan ge ett tips på den punkten?
Herr talman! Jag vill erinra om två fakta. Det ena är att det förekommer ett ständigt samarbete mellan militärområdesledningen och vägmyndigheterna. Det andra är att det anslag som vi ger för detta ändamål — 300 000 kronor om året — så ait säga bestämmer takten för dessa ändringar i hela landet. Många kommuner har emellertid själva bekostat ändringar av vägspärrar. Jag pläderar inte för att de skall göra det. Vad Norrbotten beträffar antar jag att också arbetsmarknadsmedel har varit inkopplade; jag vet det visserligen inte säkert, men något principiellt hinder finns naturligtvis inte, om det föreligger arbetslöshet på platsen och arbetsmarknadsmyndigheten ger sitt godkännande. Om man avvaktar att en väg skall ombyggas för att ta ändringen i samband därmed eller om vägspärren är nödvändig och en ombyggnad är mycket kostsam, medger <vägmyndigheterna «att spärren tills vidare får stå kvar. Jag föreställer mig att de militära myndigheterna i så fall också låter den vara kvar. Den senaste stora inventeringen och granskningen av vägspärrarna i hela Norrbottens län verkställdes gemensamt av militära myndigheter och vägmyndigheter år 1965. Man följer nu ett program för de ändringar man då var överens om men alla är inte genomförda ännu.
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att försvarsministern när han nämnde kommunerna betonade, att en del åtgärder har vidtagits för att motverka farorna ur trafiksäkerhetssynpunkt. Han sade emellertid att det givetvis inte var någonting som han själv önskade detta att kommunerna skulle ta på sig dessa kostnader. Vi skall inte tala om de platser det gäller, eftersom det kan sägas röra sig om militära hemligheter, fast alla som färdas på dessa vägar känner till dem. I alla fall berör frågan sådana kommuner som kanske har det ekonomiskt sämst ställt, och det vore ett grymt öde för dem, om de fick ta på sig även denna kostnad. Vi är nog sams om tagen, herr försvarsminister; vi är ju inne på precis samma tankegång, nämligen att dessa vägspärrar utgör en fara. Frågan är bara hur vi praktiskt skall förfara för att så snabbt som möjligt få bort dem. De är verkligen en allvarlig fara för trafiksäkerheten på dessa vägar.

Herr talman! Herr Tobé har frågat mig hur det fortsatta arbetet med länsplaneringen kommer att utformas samt hur en sådan planering kan förenas med grundsatsen om självständiga kommuner. Den regionalpolitiska utvecklingsplaneringen har sin utgångspunkt i 1964 års riksdagsbeslut om riktlinjer för en aktiv lokaliseringspolitik. I 1964 års proposition om lokaliseringspolitiken uttalades bl.a., med riksdagens instämmande, att samhällsplaneringen främst skulle inriktas på att skapa en effektiv samhällelig servicestruktur i form av skolor, sjukhus, vägar och övriga kommunikationer samt annan offentlig service. Samverkan borde ske mellan stat, kommun och näringsliv på ett sådant sätt att samlade insatser kunde åstad kommas på lämpliga orter. Konkreta planer och handlingsprogram borde utarbetas i vilka bl.a. en avvägning av olika regionala intressen i fråga om samhällelig service och annan offentlig verksamhet skulle ske. Huvudändamålet med den försöksverksamhet som bedrivits under beteckningen Länsplanering 1967 har varit att få fram ett material som kan ge vägledning om var utvecklingsbestämmande samhällsinvesteringar och lokaliseringspolitiska insatser bör göras. Som framgår av redovisningen i årets statsverksproposition är det regeringens uppfattning att Länsplanering 1967 med vissa modifikationer i målsättningen tjänar detta syfte. Enligt beslut av regeringen den 28 mars i år skall försöksverksamheten med utvecklingsplanering nu fullföljas. Länsstyrelserna har sålunda fått i uppdrag att tillsammans med planeringsråden utarbeta regionalpolitiska handlingsprogram för länen. Genom handlingsprogrammen skall klarläggas vilka samhälleliga insatser som blir behövliga om den regionala utvecklingen följer målsättningen i Länsplanering 1967. Handlingsprogrammen skall inte begränsas till att avse tillväxtfrämjande insatser utan även innefatta åtgärder för att trygga goda levnadsförhållanden i orter och regioner där en vikande utveckling ter sig ofrånkomlig. Grundmaterialet för handlingsprogrammen skall skaffas fram genom en enkät till kommuner och landsting om deras långsiktiga investeringsplaner. Programmen skall mynna ut i en prioritering av de olika samhällsinsatserna med sikte på att samordna och koncentrera dessa insatser, så att de på bästa möjliga sätt främjar en regionalt balanserad ekonomisk tillväxt. När det gäller frågan om hur en planering av detta slag låter sig förena med kravet på självständiga kommuner vill jag först erinra om att 1964 års riksdagsbeslut innebar, att den i anslut ning till lokaliseringspolitiken behövliga planeringen skulle vara en i huvudsak statlig uppgift och ha sin tyngdpunkt i länen. Länsstyrelserna fick huvudansvaret för verksamheten tillsammans med de för ändamålet inrättade planeringsråden. Kommunernas investeringar har självfallet stor betydelse för den regionala utvecklingen. Statliga organ fattar emellertid för närvarande resursfördelande beslut som påverkar kommunernas möjligheter att förverkliga sina utbyggnadsplaner. Exempel finns inom sådana områden som bostadsproduktionen samt byggandet av vägar och skolor. En effektiv regionalpolitisk planering förutsätter, såvitt man nu kan bedöma, inga nya befogenheter för de statliga organen när det gäller de kommunala investeringarna. Det nya är att den resursfördelning som ankommer på dessa organ grundas på en enhetlig målsättning för den regionala utvecklingen. Samtidigt ger länsplaneringen kommunerna en fastare grund att stå på i planeringen. Svaret på interpellantens sista delfråga är alltså, att den fortsatta regionalpolitiska planeringen inte bara kan förenas med kravet på självständiga kommuner utan genom sin uppbyggnad förutsätter självständiga kommuner med en effektiv planering.
Herr talman! Jag ber först att få framföra mitt tack till statsrådet och chefen för inrikesdepartementet för svaret på min fråga. Den fråga som avslutade interpellationen omnämndes i ingressen till interpellationssvaret, men jag skulle vilja ta ut en mening som finns i själva motiveringen till frågan. Där sade jag: »En statlig planering av detta slag berör själva livsnerven i kommunernas verksamhet och borde därför rimligen föranleda en öppen debatt innan den ens försöksvis kommer till utförande.» Detta var kvintessensen av min framställning. Departementschefen säger nu att huvudändamålet med den försöksverksamhet som bedrivits under beteckningen Länsplanering 1967 har varit att få fram ett material som kan ge vägledning om var utvecklingsbestämmande samhällsinvesteringar och lokaliseringspolitiska insatser bör göras. Jag framförde i remissdebatten ett erkännande för och min tillfredsställelse med att inrikesministern i statsverkspropositionnen hade lämnat en så grundlig, klar och uttömmande redovisning över resultatet av Länsplanering 1967. Men jag sade samtidigt att jag inte var speciellt imponerad av planeringsmomentet i detta sammanhang. Jag framhöll då liksom jag gjort vid flera tillfällen när anledning härtill funnits, att vad man i detta sammanhang genomfört framför allt är en prognosverksamhet. Jag har tidigare också sagt och upprepar det nu, att en sådan prognosverksamhet är nyttig men inte helt ofarlig, eftersom den är styrande. Framför allt för kommuner eller kommunblock med en negativ utveckling kan det vara förödande att man producerar prognoser som är negativa. En sådan prognos bör omedelbart följas av planeringsoch verkställighetsåtgärder för att göra ont bättre. Enligt interpellationssvaret skall nu försöksverksamheten med utvecklingsplanering fullföljas. Jag kan inte klart utläsa, om det är meningen att även detta är en försöksverksamhet eller om försöksverksamheten är slut och nu skall följas upp med en utvecklingsplanering. Det skall utarbetas regionalpolitiska handlingsprogram för länen, varvid man skall utröna behovet av samhälleliga insatser — och med sådana måste väl menas inte bara statliga utan även primärkommunala och landstingskommunala insatser. Man skall vidare göra enkäter hos kommuner och landsting om deras långsiktiga investeringsplaner. Det hör till saken att jag starkt arbetat för att investeringsplaner skall införas i kommunerna. Jag har i dag inhämtat att knappt hälften av våra kommuner har sådana långsiktiga investeringsplaner. Det finns på vissa håll ett motstånd mot sådana planer. Man känner sig bunden av dem och vill i stället i samband med skattedebatten på hösten kunna ta upp till diskussion de åtgärder som närmast är aktuella. Samma motstånd mot långsiktiga program förekommer här i riksdagen, när det gällt att fastställa vägplanen för åratal framåt. Finansministern visar också motvilja mot att låsa sina utgifter för framtiden. Kommunernas motvilja i detta avseende kan alltså vara förståelig. Det är också bara ungefär hälften av kommunerna som förberett sig på detta sätt. Statsrådet anför att programmen skall mynna ut i en prioritering av de olika samhällsinsatserna med sikte på att samordna och koncentrera dessa insatser, så att de på bästa möjliga sätt främjar en regionalt balanserad ekonomisk tillväxt. Han säger inte så mycket om hur man ser på detta ur kommunal synpunkt, vilket är det viktigaste. Med uttrycket »ekonomisk tillväxt» avses väl mera företagens möjlighet att verka och därigenom ge liv åt sina kommuner. Jag vill då fråga vem som har kompetensen att avgöra dessa frågor. Ja, det är ju egentligen kommunen. Värderingen av vilka insatser man skall göra är ju en politisk uppgift. Det kan gälla ett vad mellan en skola eller en ishockeybana eller andra uppgifter, som ligger långt ifrån varandra men som skall vägas mot varandra. Vem skall nu överta denna kompetens? Jo, i första hand länsstyrelsens tiänstemän och experter. Jag utgår från att man inte bara ämnar samla in enkätsvaren utan att man också tänker bearbeta dem. Men vem får ta ansvaret, om en kommun inte får fullfölja sin prioriteringsplan? Ja, det är naturligtvis kommunen och inte staten. Jag vill påpeka att det är en typisk politisk uppgift att avväga vilka investeringar som skall utföras det ena och det andra året. Allt skall tas med i planen för att kommunen skall stå fullt rustad, men det är en typisk politisk uppgift att avgöra i vilken ordning det skall ske. Den saken kan inte överlämnas till tjänstemän och experter. Statsrådet säger att vid tiden för 1964 års lokaliseringsbeslut var man av den åsikten att lokaliseringspolitiken huvudsakligen var en statlig uppgift, varvid länsstyrelserna med sina planeringsråd skulle spela en framträdande roll. Men beträffande planeringsråden har det framhållits — jag tror också att det har väckts motioner om det här i riksdagen — att man inte är riktigt nöjd med deras sätt att fungera. De fungerar mera som en testgrupp än som ett organ som ligger närmare beslutsprocessen. Vidare är det givetvis skillnad på sådana län där man inte har några direkta lokaliseringsspörsmål och sådana där man har mera markanta problem i den vägen. Enligt min mening är det klart att statliga bidrag och lån måste mötas av en kommunal beredskap i olika former. Det är det man kallar för infrastruktur; allting måste fungera tillsammans. Och kommunernas investeringar har i det fallet oerhört stor betydelse. De har också stor betydelse i folkhushållet som sådant. I finansplanen redogöres varje år för hur mycket i pengar och procent som de kommunala investeringarna tar i anspråk, och det sägs väl ibland en del om att man kanske måste hålla igen för att kommunernas investeringsvolym inte skall växa alltför mycket. Även finansdepartementet har gjort framstötar — det är väl tio år sedan det skedde senast — om att vi skulle få en författning som stadgar att kommu nerna skall självfinansiera minst 25 procent, som det då var tänkt, av sina investeringar och låna till resten. Man skulle alltså inte helt lånefinansiera. Detta motsatte sig kommunerna emellertid, och frågan kom aldrig fram till något beslut i riksdagen. Den saken har därför fått klaras på olika sätt. Det finns ju investeringar som helt skattefinansi-- eras och sådana som helt lånefinansieras. Nu säger statsrådet att detta att man lägger sig i kommunernas investeringar också förekommer nu. Staten har en resursfördelning. Man fördelar medel till bostadslån, ger statsbidrag till gator, vägar och skolor 0. s. v. Såvitt man nu kan bedöma, säger statsrådet, är det inga nya befogenheter som staten tar på sig. Det nya är bara att man gör en resursfördelning grundad på en enhetlig målsättning för den regionala utvecklingen, och den ger samtidigt kommunerna en fastare grund för deras planering. Ja, men man kan också säga att kommunerna blir bundna till händer och fötter. Det är naturligtvis en fast grund för planeringen, men det blir då inte stora möjligheter att pröva alternativa utvägar. Vidare sade statsrådet att den fortsatta regionalpolitiska planeringen inte bara kan förenas med kravet på självständiga kommuner utan t.o.m. förutsätter självständiga kommuner med en effektiv planering. Ja, jag har inte något mandat från Kommunförbundet, och det kan måhända verka förmätet av mig att gå upp i denna fråga. Men jag har ändå ett kommunalt förflutet och är intresserad av dessa saker. Därför har jag gjort det. Och jag vill avsluta mitt anförande med några ytterligare reflexioner. Det är uppenbart att rent principielit är det som 1964 allmänt uttalades om vikten av att Jlokaliseringspolitiken samordnades med annan planering via en försöksverksamhet med prognoser — Länsplanering 67 — nu kommer att utvecklas till en hård styrning av den kommunala verksamheten även i de delar av landet där en aktiv lokaliseringspolitik är obehövlig. På vissa håll finns det kanske anledning att dämpa lokaliseringspolitiken, men i många delar av landet klarar man sig ändå utan både uppmuntran och dämpning. Är det då rimligt att ett så djupgående ingrepp i den kommunala verksamheten göres utan att riksdagen direkt får ta ställning till systemet? I årets statsverksproposition finns det, som jag nämnde, en redovisning, men denna del av statsverkspropositionen har ännu inte behandlats i riksdagen. Länsstyrelserna har emellertid redan i mars fått order om att vidta åtgärderna, och kommunerna inges tron att de är tvungna att svara, även om, som jag sade, ungefär hälften av dem inte har någon beredskap på området. De har inte gjort en långsiktig investeringsplanering och måste alltså hafsa ihop en sådan, med de politiska bedömanden som det blir fråga om och som kan behöva tid att mogna. Beträffande själva sakfrågan undrar jag: Om statliga organ, på länsstyrelseplanet eller det centrala planet, gör en prioritering som sedan visar sig vara ett misstag, tar staten då konsekvensen av det? Riksdagen inbjuds att fatia beslut i stor och smått. Vi tycker ibland att satsningen är litet ojämn. Vi har ingenting emot att slippa en del detaljer, men stora och principiella frågor vill vi gärna behandla, och det här är en sådan fråga. Självständiga kommuner med en effektiv planering är enligt min mening en förutsättning för en framgångsrik lokaliseringspolitik. De skall vara skickade att sköta sina angelägenheter, som det står i kommunallagen. Men jag anser inte, som departementschefen, att detta kan anföras som skäl för en hårdare styrning. Jag är rädd för att departementet har förläst sig på fransk »planification». Men i Frankrike finns det 38 000 kommuner — varav ett tiotal saknar invånare. Det är något annat att handskas med än de kommuner som vi vill skapa här och som skall ha en självständig ställning
Herr talman! Det vore frestande att ta upp en diskussion med något bredare målsättning, men jag skall inte göra det i dag. Jag vill bara säga att jag är förvånad över herr Tobés uttolkning när det gäller det planeringsarbete som utförts. Och jag är så mycket mer förvånad som riksdagen hållits underrättad om planerna. Saken anmäldes ju när vi drog upp riktlinjerna för lokaliseringspolitiken och riksdagen har inte haft något att invända mot att vi skulle gå vidare på detta sätt. Jag har också intrycket att de kontakter som tagits på ett förberedande stadium, innan materialet skickades ut, har varit tillfredsställande. Både kommunförbunden och andra som haft intressen att bevaka i detta sammanhang har blivit tillfrågade. Vidare är jag förvånad över att herr Tobé, som ändå i sin dagliga gärning är van vid att arbeta med frågor som har med planering att skaffa, drar så långtgående slutsatser rörande konsekvenserna av det initiativ som regeringen har tagit. Vad innebär detta initiativ? Jo, det innebär helt enkelt att vi inbjuder kommuner — tillsammans med landsting och andra som kan vara berörda — att göra en bedömning av investeringarna under den närmaste femårsperioden. Detta tycker herr Tobé tydligen är ett ingrepp i kommunernas rätt att styra och ställa i eget hus. Det må så vara. Skulle det verkligen vara så illa ställt som herr Tobé antyder, att det inte föreligger ett intresse ute i kom munerna i dag att genomföra en framtidsplanering? Jag trodde ändå att det var allmänt erkänt åtminstone av insiktsfullt kommunalfolk att vi i den nuvarande samhällsutvecklingen behöver en sådan planering, om vi på ett tillfredsställande sätt skall kunna sköta våra uppgifter. Vi har således inte tänkt att materialet på något sätt skall användas för att styra kommunerna, utan det är kommunerna själva som inbjuds att redovisa vilka planer de har. När herr Tobé antyder att det skulle ha varit angeläget med en öppen debatt, som han säger, innan materialet sammanställs, så förstår jag honom inte. Det skulle ju bli en diskussion om hur formulär och annat skulle se ut, och detta är väl tämligen ointressant. Nu får ju kommunerna möjlighet att föra den öppna debatt som herr Tobé talar om, ty självfallet räknar vi med att vårt initiativ skall inspirera till en debatt regionalt och ute i kommunerna kring dessa mycket väsentliga problem. Herr Tobé borde vara medveten om att detta material — om vi nu lyckas samla upp det — kan vara värdefullt på alla nivåer: för kommunerna och vid länsplanering men naturligtvis också för regering och riksdag, när de skall fatta beslut om stora och viktiga reformer. Jag inskränker mig till att göra denna kommentar till herr Tobés inlägg. När han talar om att man angriper själva livsnerven i den kommunala verksamheten har jag mycket svårt att förstå honom. När han sedan tar till sådana ord som att kommunerna skulle bli bundna till händer och fötter genom att man vågar försöka planera för framtiden har jag lika liten möjlighet att begripa honom.

Herr talman! Jag får väl vara förvånad över att statsrådet är förvånad, ty jag tycker inte att man behöver vara det. Jag är mycket intresserad av att man planerar på ett hyggligt sätt, men jag har också under tidens lopp fått lära mig att planering och verkställighet bör vara hårt knutna till varandra. Vi har en statlig nivå, en landstingsnivå och en kommunal nivå, och det är alldeles självklart att de statliga uppgifterna måste planeras ur rikets synpunkt och med statlig inverkan i alla led ända ned till det lokala. Beträffande t.ex. väginvesteringar finns det en ordning för hur man skall gå till väga, och man brukar klara av den saken. Kommunen har emellertid en uppgift, och den får en ännu större uppgift genom den kommunindelningsreform vi håller på med. Därför är det egendomligt att man just i detta läge säger att nu får kommunerna inte längre klara detta själva. Det är inte bara fråga om en enkät; i svaret sägs det att det är fråga om att prioritera. Men statsrådet nämner inte vem som skall prioritera. Skall kommunerna bara tala om hur de ämnar göra, och sedan lägger man sig inte i det? Blir det inte så att man — i vilket led det än skall göras — säger: »Det går inte an att den kommunen gör det och den kommunen gör det. Vi måste skära bort någonting från någon av dem.» Då gör man alltså en prioritering på en nivå, där man inte har med verkställandet att göra. När det gäller bostadskvoten är det staten som tillhandahåller pengarna. Då är det självklart att den kan göra prioriteringar, och det gör den redan. Det finns emellertid en del annat — inte särskilt mycket — som hör till den fria sektorn, och jag tycker att det är underligt att man inte har uppmärksammat det mera. Jag påstår inte att detta är fel; jag säger bara att jag finner tillvägagångssättet egendomligt, när riksdagen inte ges tillfälle att diskutera igenom vad det innebär för kommunernas självständighet, att de får denna centralstyrda planering av sina investeringar. Hur mycket naggas den kom munala självständigheten då i kanten, och vad blir det kvar av den? Det borde vara självklart att man sökte den förankringen. Statsrådet Holmqvist förklarar vidare att man har presenterat detta förslag i riksdagen flera gånger men att ingen har sagt någonting. Ja, men det har då rört sig om en försöksverksamhet, det har varit fråga om prognoser, men nu gäller det direkta ingrepp, såvitt jag förstår av svaret och av de antydningar som finns i statsverkspropositionen. Nu skall man alltså göra en prioritering, och det kanske man måste göra. Här i riksdagen diskuterar vi alla möjliga petitesser om huruvida vi skall våga göra det ena eller det andra, men i en sådan, verkligt viktig fråga som denna får vi bara en rapport från departementet.

Herr talman! Jag förstår att jag misslyckades i mina försök att påvisa att denna planering kan bli till glädje på olika nivåer. Naturligtvis skall kommunerna få möjlighet att ange hur de bedömer frågorna. Herr Tobé är misstänksam mot de tjänstemän som så småningom kan blanda sig i denna bedömning. Det är i och för sig en sund reaktion. Eftersom herr Tobé själv är tjänsteman och planerare är han i första hand ängslig för att de tjänstemän, som kan få hand om dessa frågor, inte skulle ha kontakt med verkligheten i sitt arbete — jag tror att det var så herr Tobé uttryckte det. Farhågorna är säkerligen betydligt överdrivna. Vi skall naturligtvis ha samarbete med de kommunala förtroendemännen. De som bär det politiska ansvaret både i primärkommuner och landsting skall ha det avgörande inflytandet i detta sammanhang. Jag anser det emellertid självklart att de sedan i viss utsträckning måste använda de medhjälpare och serviceorgan på olika nivåer som står till deras förfogande.
Herr talman! Med anledning av vad statsrådet Holmqvist sade om tjänstemän måste jag ta fram en skrift som jag hade tänkt använda i mitt anförande efter nästa interpellationssvar till mig av kommunikationsministern. Departementschefen i det danska finandspartementet Erik Schmidt har i en skrift tagit upp dessa frågor. Han är alltså departementstjänsteman och han säger att om man skall ställa det på sin spets så skall en expert vara saklig men en politiker osaklig. Politikern skall ta in värdeomdömen i sin bedöm-. ning, under det att experten tar hänsyn till vad han tycker är tekniskt och ekonomiskt riktigt. Politikern har möjlighet att välja. Han är kanske en person med stor överblick över sammanhangen. Han kan fråga sig: Vad är bäst för riket, för kommunen? Han kan också säga: Vad är bäst för mitt parti just i detta ögonblick? Sådana värderingar får en politiker göra. Det är en väldig skillnad mellan politikerns och expertens bedömning. Mitt uttalande var alltså inte på något sätt avsett att vara nedsättande. Jag har i min verksamhet som tjänsteman försökt att noga skilja på när jag är tjänsteman och när jag är politiker. Det har inte varit så svårt för mig i mitt yrke, men det kan vara svårt för många andra.

Herr talman! Herr Andersson har frågat mig, om jag uppmärksammat de försämrade <postbefordringsförhållanden som den nya organisationen åstadkommit i Bengtsfors kommunblock i norra Dalsland och om jag i så fall vill vidta sådana åtgärder som ger medborgarna i denna region en bättre postservice. Eftersom postförbindelserna med norra Dalsland tidigare inte varit helt tillfredsställande, har postverket ägnat området särskild uppmärksamhet vid omläggningen till den nya transportorganisationen. Sålunda har nya förbindelser tillskapats, som bättre tillgodoser landsdelens behov av postservice. Av stor betydelse för postgången till och från andra delar av landet har bl.a. varit det nyinrättade <nattpostflyget Karlstad—Borlänge—Stockholm och åter. Genom de vidtagna arrangemangen har för de större orterna inom ifrågavarande område postens ankomsttider kunnat tidigareläggas med mellan en halv och en och en halv timme. Härigenom kan postutdelningen på resp. ort i motsvarande mån påbörjas tidigare. För de avgående postlägenheterna gäller i stort sett oförändrade tider. Dock måste huvudposten sändas något tidigare från vissa orter för att hinna fram till de stora genomgående nattpostlinjerna. Såvitt jag kunnat finna har norra Dalsland genom omläggningen till en ny transportorganisation fått allmänt sett förbättrade postförbindelser i förhållande till tidigare.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

Av svaret som lämnats framgår också att det blivit vissa förbättringar i Bengtsfors kommunblock. Då dessa förbättringar å andra sidan får betalas med försämringar anser jag att resultatet som helhet inte blivit vad man syftade till. Det sades i svaret att förhållandena före omläggningen inte var helt tillfredställande. Det kan hända, men vi som bor inom detta område hade då ingen känsla av att transporterna skulle vara särskilt otillfredsställande. Men det kan ju bero på att vi dalslänningar är ett tålmodigt släkte, som aldrig fått vänja sig vid bekväm service på olika områden. Vari består nu de förbättringar som omtalas i svaret? Jo, vi får nu posten i våra brevlådor en halv eller kanske upp till en timme tidigare om dagen, och det är vi självfallet tacksamma för. Rent praktiskt betyder det emellertid inte så särskilt mycket. Om vi får våra brev och avier klockan halv 11, klockan 11 eller klockan halv 12 tycker vi inte är av så stor betydelse — särskilt om det gäller obehagliga brev kan det vara bättre ju senare de kommer. Men saken har också en annan sida. Det är inte bara brev som kommer med posten, utan det gäller också tidningar. Vissa tidningar levereras bara genom posten, och det är i detta avseende som en av de stora försämringarna skett. Vissa dagliga tidningar som trycks i Göteborg får vi endast genom posten. Den nya organisationen innebär att vi inte längre kan få tidningarna samma dag som de är tryckta. Detta medför t.ex. att vi kan få lördagstidningen på måndagen. Det säger sig självt att ingen vill prenumerera på gamla nyheter, och därför tvingas många att välja en tidning som de egentligen inte tycker så bra om. Enligt organisationsplanen skall all post inom området gå till Karlstad för sortering. Detta gäller även den post som skall gå mellan samhällena inom blocket, trots att det inte är så stora avstånd mellan dessa — det kan röra sig om mellan 6 och 25 kilometer. Post mästarna inom området har emellertid skapat en egen organisation, enligt vilken posten skickas i retur med postbilen, varifrån den lämnas av vid de olika postanstalterna längs den sträcka inom området som bilen trafikerar. En del samhällen får alltså en sådan service på återfärden, men de samhällen som inte ligger längs bilens resväg får vänta på posten, som först skall gå 12 mil upp till Karlstad och sedan 12 mil tillbaka den andra dagen. Man måste nu lägga på ett brev på brevlådan mycket tidigare än förr för att kunna räkna med att det skall komma fram dagen därpå. Det kan ju uppstå tillfällen när man vill att ett brev som avsänts skall nå grannsamhället dagen därpå. Då får man lämna det i mycket god tid på posten. Särskilt inom organisationer av olika slag har man det besvärligt. Där bedrives ju ett frivilligt arbete, och dess administration måste således ske på kvällarna, och då är det för sent att skicka brev som skall vara adressaten till handa följande dag. Därför får man i många fall köra till grannsamhället med egen bil och lägga brevet på postens brevlåda där, om man vill att mottagaren skall ha brevet dagen därpå. Tidigare kunde man lägga breven i postens brevlåda på morgonen, och genom att transporten då gick på järnväg kunde adressaten ha sitt brev samma dag. Det är omöjligt nu. Jag kan också ta ett annat exempel. Vi har i centralorten en lokaltidning, som tidigare kunde skicka sina tidningsexemplar med posten till orterna inom blocket. Efter den 12 maj 1968 går det inte att göra så, ty tidningarna kommer inte fram i rätt tid. Lokaltidningen har därför tvingats att köra ut sina tidningsexemplar med egen bil till dessa orter. Jag skall inte trötta kammarens ledamöter med fler exempel, men redan de anförda visar ju att det har inträtt en försämring på detta område. Jag frågar mig om det verkligen var nödvändigt att genomföra denna nya organisation på alla orter i landet, när man ju redan på förhand kunde se att det skulle leda till försämringar i vissa områden. Kunde man inte behållit den gamla organisationen på sådana orter och genomfört den nya bara där man fick förbättringar? Inom Bengtsfors kommunblock, som det här i huvudsak gäller, har det nu startats en försöksverksamhet med personbefordrande helikoptertrafik mellan de längst bort liggande samhällena och centralorten. En av orsakerna härtill är att många vägar i området är mycket dåliga. Man har med helikoptern velat åstadkomma snabbare förbindelser med centralorten, och vi är mycket tacksamma för det initiativet. Jag hoppas att den försöksverksamheten komer att slå väl ut, så att den kan permanentas. Det vittnar om nya djärva grepp att starta sådana försök. Varför inte fortsätta med dessa djärva grepp även på postbefordringens område? Starta en postbefordran med helikopter — eller varför inte med flyg! Vi har en lämplig motorbana som ligger centralt i kommunblocket. Där har privatflygplan tidigare landat. Med någon utbyggnad skulle den bli en förträfflig landningsbana för postflyg och matarflyg för personbefordran. En flyglinje exempelvis Stockholm—Göteborg—Dalsland med post och passagerare skulle vara en fin sak för oss dalslänningar, något i stil med när den första lilla järnvägen invigdes av Oskar II år 1905. Jag tror att dalslänningarna skulle bli lika glada för en sådan fiygförbindelse som de blev på den tiden då detta lilla tåg sattes i trafik och knöt förbindelser med yttervärlden. Tänk på den saken, herr kommunikationsminister! Det finns kanske en möjlighet att få en sådan ordning att fungera. Den skulle också innebära att Bengtsfors kommunblock fick samma service som det övriga Dalsland. Saken är nämligen den att cirka en mil nedanför Bengtsfors kommunblocks södra gräns fungerar transporterna lika bra nu som tidigare, men på andra sidan den gränsen har de förändringar inträffat som jag här har talat om. Det kan måhända synas förmätet att belasta Sveriges riksdag med en diskussion om en sådan här liten regional fråga — det gäller ju bara ett område med 18 000 invånare någonstans i vårt land. Men problemen med den försämrade postservicen är aktuella även i andra områden; nästföljande interpellationssvar gäller också dessa ting, och ytterligare debattinlägg om en förbättrad organisation på området kommer då säkerligen att göras. Det kostar naturligtvis pengar att åstadkomma förbättringar, men vi är väl alla medvetna om att det är nödvändigt att satsa pengar, om vi skall kunna fullfölja vår målsättning att ge glesbygdernas befolkning bättre service på alla områden. Det talas i dessa dagar mycket om jämlikhet, och vi strävar efter att skapa sådan inte bara mellan människor utan också mellan orter och områden inom vårt land. Jag förstår att postverket inte har så stora ambitioner, men jag uttalar förhoppningen att kommunikationsministern skall motsvara våra förväntningar och försöka åstadkomma en bättre lösning.
Herr talman! Herr Andersson i Billingsfors har i sin interpellation som ett exempel på olägenheterna med den ändrade postordningen i Dalsland uppgivit, att ett brev som skall sändas den 6 km långa sträckan från Billingsfors till Bengtsfors numera först måste skickas till Karlstad — en sträcka på cirka tolv mil — och därifrån till Bengtsfors. Denna uppgift har vi kollatione rat, och den är enligt postverket felaktig. Posten sänds direkt till Bengtsfors. Herr Andersson har vidare uppgivit att man inom bengtsforsregionen inte kan få en postprenumererad daglig nyhetstidning som distribueras från Göteborg förrän dagen efter tryckningsdagen. Påståendet ger inte en helt riktig bild av läget, eftersom en sådan försening endast uppkommer i fråga om en av de tre morgontidningar som utkommer i Göteborg. Förseningen i detta fall sammanhänger med följande omständigheter: Före omläggningen av transportorganisationen befordrades göteborgstidningarna med en postkupé som avgick från Göteborg kl. 3.15. Det tåg som medförde postkupén indrogs emellertid. I stället har en ny postkupé insatts i ett tåg som avgår från Göteborg kl. 22.55. Tidningen i fråga har på grund av sen pressläggning inte kunnat utnyttja denna lägenhet. Jag vill framhålla att det vid en omläggning som den som gjordes den 12 maj förra året, där syftet var att åstadkomma förbättringar av postservicen och där vi generellt sett nådde målet, är det svårt att avväga resultatet så väl, att det inte blir några som helst försämringar. Det är bl.a. inte så lätt att anpassa alla tågtider till samtliga tidningars pressläggningsögonblick. Naturligtvis är detta i och för sig beklagligt, men det går inte att uppnå allt i ett sådant här sammanhang. Jag tycker att herr Andersson i Billingsfors är litet orättvis mot postverket när han säger att postverket har väl inga ambitioner, så av postverket kan vi inte vänta oss något. Jag gav ju 1 mitt svar ett klart besked om att postverket lagt ned särskild möda på att försöka förbättra postservicen just för norra Dalsland, därför att bekymren där varit rätt stora tidigare. Och jag vidhåller mitt påstående, mot bakgrunden av vad som generellt hände, att det ändå i de flesta avseenden blev rätt betydande förbättringar. Man bör också ta hänsyn till detta när man försöker bedöma slutresultatet som helhet.

Herr talman! Som jag nämnde tidigare har postmästarna inom området skapat en organisation, som innebär att de kan skicka brev tillbaka med postbilen. Därför kan jag anse att den uppgift som kommunikationsministern lämnade var riktig. Om jag vänder på det hela och talar om ett brev från Bengtsfors till Billingsfors i stället för tvärtom, kommer saken emellertid i ett annat läge. Brevet från Bengtsfors måste följa med till Karlstad för att sedan sändas ned till Billingsfors. Det är just därför att transporten går från Billingsfors via Bengtsfors som man kan skicka med posten därifrån. Vad beträffar de tidningstransporter som kommunikationsministern talade om förundrar det mig att man kan få dessa tidningar en mil nedanför gränsen till Bengtsfors kommunblock. I Mellerud och Åsensbruk får man dem nämligen, men vi som bor strax ovanför har ingen möjlighet till det. Det måste vara något fel i transportorganisationen när man på detta sätt kan dela landskapet så att den ena delen får en försämring medan den andra har det lika bra som tidigare. Jag förstår inte vilken »särskild möda» man har lagt ned. Det skulle vara intressant att få en redogörelse för det. Organisationen har ju inte blivit så mycket bättre, efter vad vi kan se. Visserligen får vi posten en halvtimme eller i vissa fall en timme tidigare, men om man har lagt ned så mycken möda just på att få denna biltransport att fungera må vara osagt; det kan jag inte yttra mig om.
Herr talman! Fru Jonäng har frågat mig, om jag uppmärksammat att man på en del orter fått en försämrad postbefordran efter omläggningen år 1968 och om jag är beredd att medverka till en bättre postservice för de områden som drabbats av försämring. Omläggningen förra året av postverkets transportorganisation har för landet i stort medfört en klar förbättring av postservicen. Det gäller i första hand brevposten, till vilken förutom egentliga brev räknas postkort, betalningshandlingar, dagstidningar och ilpaket. Genom att på längre sträckor inrätta nya postförbindelser med flyg och järnväg och genom att över huvud mera direkt anpassa transportapparaten efter verkets behov har befordringstiderna allmänt kunnat förkortas. Sålunda har efter omläggningen andelen övernattbefordrad brevpost kunnat ökas från ca 85 till 95 2. Den tyngre och mera skrymmande posten — paket, korsband och masspost — kräver större utrymmen och längre lastningstider. För dess del har det därför inte varit möjligt att uppnå samma förbättringar som beträffande brevposten. I vissa fall har det inte kunnat undvikas att man fått något förlängda befordringstider. Det gäller exempelvis i viss utsträckning pakettrafiken inom Gävleborgs län, särskilt till den del den avser paketgods adresserat till orter i Hälsingland. Någon försening har emellertid inte uppkommit för det paketgods som inlämnas på orter i Hälsingland för befordran till andra delar av landskapet. Inte heller har någon försening uppstått för det paketgods, som sänds till detta från Gävle och dess uppsamlingsområde. I angivna fall befordras nämligen posten med direkta övernattförbindelser. Det i övrigt till Hälsingland adresserade paketgodset passerar Ånge för spridningssortering. Till denna del har — trots att åtgärder vidtagits för att såvitt möjligt rationalisera sorteringsrutinerna och förkorta befordringstiderna — en försening uppstått med en dag i förhållande till tiden före omläggningen. Den omständigheten att paketgodset spridningssorteras i Ånge sammanhänger med att Hälsingland inte har tillräckligt trafikunderlag för att bilda ett eget paketområde. Det bör emellertid framhållas, att även om spridningssortering anordnats på lämplig plats i Hälsingland, exempelvis Bollnäs, någon tidsvinst inte skulle gjorts. Beträffande postförhållandena i Storviksområdet gäller att posten därifrån numera avsänds med ett mindre antal tåglägenheter per dag än tidigare men att dessa i gengäld har en större räckvidd. Omläggningen möjliggör därmed i vissa hänseenden en förbättrad postservice. Området har sålunda övernattförbindelser med hela Sverige med undantag av vissa delar av Norrbottens län samt vissa orter i södra Kalmar län och Blekinge. Särskilt förbindelserna med västra Sverige och övre Norrland har genom omläggningen blivit snabbare. Allmänt torde kunna sägas att omläggningen vad avser postservicen i stort inneburit fördelar även för angivna delar av landet. Att sedan vissa områden i fråga om särskilda slag av försändelser fått vidkännas en viss försämring kan tyvärr inte undvikas vid en trafikomläggning av den omfattning och genomgripande karaktär som det här är fråga om. Postverket eftersträvar en mera rationell postservice och kommer självfallet att pröva de möjligheter till förbättringar som kan finnas inom ramen för den ändrade transportorganisationen.

Herr ialman! Jag ber att få tacka statsrådet för det fylliga svaret. Samtidigt ber jag också att få tacka för senast, eftersom jag faktiskt glömde ati tacka för svaret på min enkla fråga nyss — jag upptäckte min faute när herr Vigelsbo tackade både i början och slutet av sitt anförande. Omläggningen av postverkets transportorganisation har inneburit fördelar men också nackdelar. Det är framför allt paketposten som har fått vidkännas förseningar — i Gävleborgs län kan man räkna med en försening på 1—2 dygn. Statsrådet säger att någon försening av paketposten inte har skett inom länet. Jag är av annan uppfattning, och jag talar av personlig erfarenhet. Jag arbetade i höstas med en omfattande distribution inom länet av studiematerial. Den upplevelsen var synnerligen negativ. Den långa befordringstiden är knappast tillfredsställande. Vad jag nu närmast är intresserad av att få veta är om vi i fortsättningen skall räkna det som normalt att paketbefordringen går 1-—2 dygn långsammare än före rationaliseringen eller om man ser någon möjlighet att förkorta befordringstiderna. | Också för korsband och masspost har befordringstiderna blivit längre. Härvid kommer tidningarna i kläm; de tappar prenumeranter som bor långt bort och inte är intresserade av att få sin hemmatidning flera dagar efter utgivningsdagen. Några tidningar har också klagat över förseningar i fråga om brevposten. Beträffande denna växlar bilden; ibland kommer positiva och ibland negativa erfarenheter till uttryck. Det är besvärligt att inte kunna vara säker på att den post man skickar kommer fram i beräknad tid. Flera exempel på förseningar skulle kunna nämnas: sammanträdesmaterial som kommit efter sammanträdet, expressbrev som ofta kommer senare än vanlig brevpost etc. Vi har nyligen läst i tidningarna om tipskupongerna som kom för sent fram, vilket åtminstone enligt tidningarna var postens fel. Där kommer vi också fram till den intressanta frågan om postens skyldigheter att stå för skador som uppkommer, men den skall jag inte nu gå in på. Det finns kanske inte anledning att nu ta upp frågan om postbefordringen på landsbygden, framför allt lantbrevbäringen. Vi som bor på landsbygden har :det besvärligt när vi skall stå vid våra postlådor och vänta på brevbäraren för att få ut värdeförsändelser. Såvitt jag vet kommer lantbrevbärarsystemet emellertid snart att förbättras. På papperet ser det ut att bli en god förbättring. Det skall bl.a. bli möjligt att kalla till sig lantbrevbäraren, och det är just i detta avseende som dagens system varit bristfälligt. Jag tycker att detta är positivt, och vi som bor på landsbygden uppskattar det. Det är inte så ofta det händer positiva saker för oss. Jag hoppas att den mera rationella postservice som man eftersträvar och som statsrådet talade om i sitt svar också skall bli en realitet, så att det inte blir på det sätt som elakt beskrevs i en tidning som jag läst. Det hette där att man i ett land hade två olika slag av postbefordring: en billig och långsam samt en dyr och snabb. Här hemma, skrev tidningen elakt, har vi ett mellanting: vi har en långsam och dyr postbefordring! Jag vill gärna i detta sammanhang begagna tillfället att ge en eloge åt de lokala postfunktionärerna, som fått och får lov att bära en del av kritiken och försöka lösa de problem som uppstått inte minst i samband med omlägg ningen. Jag kan som exempel nämna att postfunktionärerna på mitt lokala postkontor i omläggningsskedet tog sina privatbilar och åkte ut med posten för att den snabbare skulle komma fram. Jag tycker att de lokala postfunktionärerna är värda ett erkännande för sitt arbete.

Herr talman! Herr Tobé har frågat mig om jag vill lämna en redogörelse för hur långt förberedelserna för en fysisk riksplanering kommit och samtidigt förklara hur det är tänkt, att en sådan planering skall kunna infogas i den demokratiska beslutsprocess, som eljest gäller i planärenden. Det stora intresse för miljöoch planeringsfrågor, som vi under den senaste tiden fått uppleva, har varit glädjande, och diskussionen kring frågorna om hur vi skall planera vår fysiska miljö har varit väsentlig och stimulerande. Men det har också förekommit många missuppfattningar i den här diskussionen. Det gäller bl.a. den fysiska riksplaneringen. Riksplanering eller planering för landet som helhet är inte någonting nytt. Vi har många olika former av »riksplanering». Den planering, som våra olika myndigheter bedriver inom vägväsendet, skolväsendet och andra sektorer av samhällslivet, kan med skäl kallas riksplanering. Inom ramen för regeringens arbete bedrivs också en riksplanering, som ger underlag för avvägningarna bl.a. i statsverkspropositionen. Till denna centrala utredningsoch planeringsverksamhet hör den ekonomiska långtidsplaneringen, arbetsmarknadsoch lokaliseringspolitisk planering och fördelningen av de offentliga investeringarna på olika sektorer. Någon översiktlig bedömning av behov och av tillgång på olika slags markresurser har vi däremot inte. De förberedelser för en fysisk riksplanering, som vi i samråd med övriga departement för närvarande bedriver inom kommunikationsdepartementet, syftar till att i detta avseende komplettera den övriga riksplanering, som alltså sedan länge bedrivs inom ramen för regeringsarbetet. Låt mig erinra om hur detta arbete rörande förutsättningarna för en landsomfattande fysisk planering kommit till. År 1965 tillkallade den dåvarande che fen för kommunikationsdepartementet, statsrådet Skoglund, en särskild expert för att medverka i ett utvecklingsarbete avseende den fysiska planeringens hela fält. Våren 1966 meddelade statsrådet Palme, som då var kommunikationsminister, att regeringen ansåg att en översiktlig fysisk riksplanering var angelägen och borde komma till stånd. Frågan har sedan berörts bl.a. i de på våren 1968 givna direktiven till bygglagutredningen. I februari 1967 knöts ytterligare experter till departementet och de har under åren 1967 och 1968 i kontakt med Övriga närmare berörda departement utfört vissa metodstudier, nödvändiga för en sådan ny och omfattande verksamhet, och arbetet förs nu vidare för att få det underlag som behövs för en första planskiss. Det är först med ledning av erfarenheterna från detta arbete och en sådan skiss, som riktlinjer kan dras upp för en fortlöpande fysisk riksplanering i fastare former. Det är glädjande att konstatera att den skepsis, som från flera håll mötte regeringens första tillkännagivande av att en fysisk riksplanering borde ske, nu avlösts av en insikt om behovet av en sådan planering och önskemål om snara resultat. Jag skulle vilja uttrycka några av den fysiska = riksplaneringens viktigaste funktioner så här. Den skall vara ett av de hjälpmedel som i stora drag anger förutsättningarna för den fysiska planeringen på central, regional och lokal nivå. Det innebär att den fysiska riksplaneringen i väsentliga hänseenden bör ge information om konsekvenserna för markanvändningen av lokala, regionala och sektoriella målsättningar och av olika existerande planer. Den bör kartlägga konkurrerande markanspråk, ge möjlighet att effektivare pröva den inbördes förenligheten av dessa anspråk och dessutom lämna översiktliga och långsiktiga bedömningar av markbehov och marktillgångar även för sådana områden, där vi i dag inte alls har någon egentlig markanvändningsplanering. Vidare skall den fysiska riksplaneringen och det material som redovisas i anslutning till denna förmedla information till myndigheter, enskilda individer, organisationer och företag och därigenom bättre belysa arten av den fysiska planeringens problem och stimulera till den breddade diskussion om vår framtida livsmiljö, som är en förutsättning för en allsidig debatt även på detta område. Byggnader, anläggningar och transportleder har i allmänhet en mycket lång fysisk livslängd. Ett beslut om markens användning för sådana ändamål innebär en mycket långsiktig bindning av markresurser. Fysisk planering måste därför arbeta med ett långt tidsperspektiv, längre än vad som anses praktiskt möjligt i till exempel ekonomiska långtidsplaner. Bedömningen av behov av mark, vatten och andra naturtillgångar på så lång sikt blir med nödvändighet mycket osäkra. ändrade förutsättningar för industriell verksamhet eller för människans sätt att använda fritiden utgör exempel på förhållanden som på ett par decennier visat sig kunna medföra stora förändringar i markanvändningsanspråken. Den fysiska riksplaneringen bör därför utgå ifrån flera alternativa utvecklingsförlopp för att därigenom belysa hur olika i dag diskuterade markdispositioner kan tänkas binda framtida handlingsmöjligheter och hur åtgärder i dag kan trygga kommande generationers handlingsfrihet. Om vi ser på förhållandena i andra länder måste vi konstatera att landsomfattande fysiska planer är sällsynta. De utländska exempel som finns ger med hänsyn till de olikartade förhållandena endast begränsad vägledning. Det är därför naturligt, att en fysisk riksplanering i vårt land måste börja med metodstudier. Dessa studier omfattar metoder, som kan användas för att inventera marktillgångar och aktuell markanvändning och uppskatta framtida markanspråk. De verksamheter i samhället som ställer anspråk på mark och andra fysiska resurser får därvid lov att indelas i mycket grova kategorier. Sålunda har de framtida arealbehoven för tätortsexpansion, för industri med behov av läge utanför tätort, för friluftsliv, för fritidsbebyggelse e. d. studerats. Beteckningen metodstudier anger, att det hittills utförda arbetet inte syftat till en fullständig inventering. Så t.ex. har de studier, som avser metoder för att belysa industrins anspråk på mark och vattentillgångar, omfattat endast två industrigrenar nämligen kraftindustrin och massaindustrin. Vissa studier har i huvudsak fått begränsas till att behandla nuläget. Trots att resultatet av dessa metodstudier sålunda inte kan ge någon fullständig bild av markanvändningsproblematiken, tror jag att det kan utgöra en väsentlig stimulans för den fortsatta debatten i dessa frågor. Eftersom en redovisning av metodstudierna inte kommer att vara tillgänglig i skriftlig form ännu på någon tid, vill jag gärna ta tillfället i akt att här något redogöra för vissa frågeställningar som framkommit i arbetet. Först vill jag dock säga något om hur det använda materialet kommit till. Arbetsgruppen har inte till uppgift att producera primärmaterial. Huvuduppgiften är att från berörda departement, myndigheter, kommunala organ och näringsliv samla in och bearbeta redan föreliggande utredningar och framförda önskemål eller anspråk, d. v. s. belysa de fysiska aspekterna på den planering som pågår på olika håll i samhället. I viss mån har uppgiftslämnarna gjort speciella sammanställningar och bedömanden med anledning av frågor från departementet. I stor utsträckning utgörs sålunda materialet av utredningar och med specialstudier motiverade an språk som tidigare varit föremål för offentlig debatt. Men jag vill samtidigt understryka, att detta sätt att insamla materialet betyder att de exempel på markanspråk för olika verksamheter som jag kommer att nämna, till stor del är önskemål från olika samhällssektorer. De får inte ses som något slags behovsbedömningar, som regeringen har tagit ställning till. Tvärtom är det så, att dessa önskemål skall föras samman och vägas mot varandra, konfliktriskerna belysas och prioriteringsprinciper diskuteras. Tätorterna upptar i dag omkring en procent av landets areal. Utvecklingstendenserna tyder på att tätorterna fortfarande vid det kommande sekelskiftet kommer att utgöra endast några få procent av landets areal. Normalt bör det vara möjligt att trygga marktillgången på de ställen, där tätortsexpansion kan ifrågakomma. Det finns emellertid specialfall, då fysiska faktorer utgör absoluta begränsningar för en tätortsutbyggnad eller då regionala intressen eller riksintressen kan medföra, att vissa expansionsriktningar eller expansionsformer för en befintlig tätort bör undvikas. Den regionala befolkningsutvecklingens huvuddrag fram till år 1980 har nyligen varit föremål för en landsomfattande studie i länsplanering 1967. Vilka tätorter som på längre sikt kommer att expandera och vilka som kommer att gå tillbaka befolkningsmässigt blir beroende av bl.a. strukturförändringar inom näringslivet, av insatser från statsmakternas sida och av kommunernas egen planering. Marktillgångarna utgör i allmänhet inte den knappaste resursfaktorn och bör inte, såvida man inte stöter på direkta fysiska hinder, få bli styrande eller begränsande för tätbygdens utveckling. Planeringen av den enskilda tätortens expansionsriktningar och expansionsformer bör inom ramen för mer generella anvisningar normalt utgöra en fråga för de kommunala instanserna. Utanför tätorterna framstår fyra typer av konflikter om fysiska resurser som de vilka under de närmaste decennierna får den största betydelsen, nämligen mellan rörligt friluftsliv och fritidsbebyggelse, mellan rörligt friluftsliv och industri, mellan fritidsbebyggelse och industri och mellan olika industriers anspråk på främst vattentillgångarna. Huvudvikten i metodstudierna har legat på att belysa markanspråk och lokaliseringskrav från dessa verksamheter. De flesta typer av industri har sin naturliga lokalisering i eller i nära anslutning till befintlig tätbebyggelse. Markbehovet för sådan industri är i första hand en tätbygdsplaneringsfråga, alltså en fråga för den kommunala planeringen. Vissa typer av industri lokaliseras dock utanför befintliga tätorter, s.k. extern lokalisering. Val av sådana lägen kan betingas av att industrin söker en eller flera speciella produktionsförutsättningar, som inte kan tillfredsställas i tätbygd inom det önskade lokaliseringsområdet, t.ex. råvara, processvatten, kylvatten, specialhamn e.d., eller av att industrin medför säkerhetsrisker, immissioner eller annan omgivningspåverkan som gör, att lokalisering till tätbygd inte kan tillåtas. Sådan industri som fordrar eller föredrar läge utanför en tätbygd måste av flera skäl uppmärksammas i en fysisk riksplanering. De hittills utförda studierna visar, att de speciella lokaliseringsförutsättningarna för dessa typer av industrier i många fall medför att antalet möjliga lokaliseringsalternativ är begränsat. Genom den fysiska riksplaneringen minskas riskerna för att den för sådan industri lämpade marken i vissa delar av landet utnyttjas för andra ändamål utan tillräckliga överväganden. Vidare innebär lokalisering av vissa industrier till nya områden omfattande förändringar av markanvändningens karaktär och miljön på och omkring lokaliseringsplatsen. Möjligheterna att tillfredsställa befintliga och framtida markanspråk från andra typer av verksamheter kan härigenom påverkas. Konkurrens om viss mark kan vidare uppstå mellan olika typer av industri, t.ex. därför att de efterfrågar samma speciella fysiska resurser, främst då sötvatten. Den ena av de båda industrigrenar som studerats är stora oljeoch kärnkraftverk. Vid den tidpunkt då arbetsgruppen inom departementet började sina studier fanns inga bedömningar av produktion och konsumtion av elektrisk kraft, som sträckte sig längre än till år 1985. Efter samråd om metodfrågarna med departementets arbetsgrupp har ett för den statliga, kommunala och enskilda kraftindustrin gemensamt organ gjort en bedömning av utvecklingen av elproduktionsbehovet fram till år 2000. I denna bedömning har man bl.a. med utgångspunkt från antaganden beträffande elkonsumtionens utveckling, antaganden om konsumtionens regionala fördelning ocn antaganden om den elproduktion som kan komma att ske i andra former uppskattat den elproduktion, som med utgångspunkt från nu känd teknik måste ske i kärnkraftverk eller möjligen i stora oljekraftverk. Om man antar att denna produktion kommer att ske i kraftverk av den storlek Ringhalsverket vid Värö beräknas få vid full utbyggnad, d. v. s. ungefär hälften av den i dag totalt installerade effekten i de norrländska vattenkraftanläggningarna, skulle vi i Sverige vid sekelskiftet behöva 13 till 22 sådana kraftverk. Om alla dessa skall vara vattenkylda skulle det kunna innebära att de måste spridas längs våra kuster. Det är därför viktigt att principerna för lokaliseringen av sådana anläggningar klarläggs. tionen av kemisk pappersmassa har också studerats. Denna bransch undergår för närvarande en stark strukturrationalisering, som bl.a. tar sig uttryck i nedläggningar av fabriker och koncentration av en växande produktion. Enligt bedömningar inom branschen kommer framtidens fabriker i allmänhet att ha en produktion om minst 300 000 ton massa per år och produktionslinje. Det är också den ungefärliga produktionskapaciteten i första etappen för den planerade fabriken i Väröbacka. Uppförandet av en fabrik i denna storleksklass får därför från miljösynpunkt väsentligen samma effekter som en nylokalisering, även om det skulle ligga en fabrik på platsen förut. Hur många produktionslinjer vi kommer att få beror givetvis på vår förmåga att avsätta produkterna på den internationella marknaden. Enligt ett beräkningsalternativ, grundat på virkesbalansutredningens preliminära resultat, skulle våra skogar kunna ge underlag för 26 produktionslinjer av angiven storlek. Om avsättningsförhållandena skulle motivera det, är det möjligt att höja avverkningarna genom bl a. intensivare skogsvårdsåtgärder som skogsgödsling etc. och skogarna skulle då möjligen ge underlag för ytterligare ett tiotal produktionslinjer. Hur många 10 kaliseringsplatser vi måste bereda utrymme för beror bl.a. på hur många produktionslinjer som läggs på samma ställe, vilket med nu känd teknik i sin tur beror bl.a. av sötvattentillgången. För norra Sverige anges möjligheterna att öka avverkningarna vara relativt begränsade, och där skulle det i första hand bli fråga om en storleksrationalisering av den befintliga industrin. I de södra delarna av landet föreligger däremot stora virkesöverskott, och möjligheterna att öka skogsproduktionen där bedöms som goda. Det kan bli fråga om helt nya etableringar. Bl.a. kravet på vattentillgångarna visar svårigheten att finna erforderligt antal platser och understryker behovet av en landsomfattande planering. Det rörliga friluftslivets intressen tillhör dem som lätt glöms bort då markanvändningsbesluten fattas. Ser man bara till det enstaka fallet vid lokalisering av industri eller exploatering av mark för fritidsbebyggese kan det lätt förefalla som om just den aktuella markbiten inte kan vara av avgörande betydelse för det rörliga friluftslivet. Men om alla de enskilda fallen adderas till varandra inser man risken för att all den för det rörliga friluftslivet lämpade marken tas i anspråk för andra ändamål. Det kommer alltid att finnas gott om obebyggd mark i Sverige. Uppenbarligen är det meningslöst att uttrycka kraven på friluftsområden enbart i arealsiffror. Studierna har lett till uppfattningen, att man måste beskriva friluftsmarkernas önskade egenskaper och lägen för att ge ett underlag för en planering för friluftslivets behov. De önskade egenskaperna skiftar givetvis för olika typer av friluftsområden. Avståndet till primärbostaden eller fritidshuset är för vissa friluftsverksamheter den viktigaste faktorn. För andra är tillgången till goda badmöjligheter, strövområden, bra skidterräng etc. det viktigaste. Gemensamt för många verksamheter är, att anknytningen till vatten i någon form är av stor betydelse. Omväxlingen i landskapet — mellan öppen mark och skog eller mellan land och vatten — tillmäts ofta också ett särskilt värde. Arbetsgruppen har försökt finna metoder att beskriva, mäta och översiktligt kartera förekomsten av mark med för friluftslivet värdefulla egenskaper. Antalet fritidshus i landet uppgick enligt lantmäteristyrelsens inventering i september 1967 till 420 000. ökningen av antalet hus under perioden 1963 till 1967 kan uppskattas till drygt 20 000 hus per år. Om antalet fritidshus skulle fortsätta att öka i samma takt, skulle vi vid sekelskiftet ha över en miljon fritidshus i landet. Det finns andra uppskattningar som ger betydligt större antal. Vi kanske inte heller kan bortse från ett efterfrågetryck från utlandet. I stora delar av kontinenten är nya tomter för fritidshus oöverkomliga av ekonomiska eller andra skäl. Samtidigt har de förbättrade kommunikationerna medfört att fritidshus efterfrågas på långt håll från den primära bostadsorten. För många har Sverige speciella miljömässiga kvaliteter att erbjuda, mindre trängsel och stora områden med relativt orörd natur. Vi måste sålunda göra klart för oss vilka arealer vi är beredda att ställa till fritidsbebyggelsens förfogande, inte minst med hänsyn till det rörliga friluftslivet som ju berör en större del av befolkningen — även dem som har fritidshus. I vissa delar av landet är det ont om mark som är lämplig för fritidsbebyggelse. De flesta som efterfrågar fritidshus vill ha huset på så nära håll, att de kan utnyttja det som veckoslutsbostad. I de tätare befolkade delarna av landet blir det svårt att tillfredsställa alla önskemål inom det önskade avståndet. Hur skall vi där disponera de arealer som vi är beredda att avsätta för fritidsbebyggelse? Det är en av de frågor, som aktualiseras i metodstudien och som det fortsatta arbetet bör ge underlag för ett ställningstagande till. Skall vi för dessa områden <uppställa minimiexploateringstal för att tillse att de områden, som får disponeras för bebyggelse, inte bara kommer ett fåtal till del? I andra delar av landet torde glesare bebyggelseformer inte behöva ifrågasättas. De bör kunna stå för en väsentlig del av vårt nytillskott av fritidshus. I materialet ingår även en inventering av områden, där flygbuller förekommer så ofta eller är så störande, att det bör beaktas vid markanvändningsplanering en. De utgörs till en mindre del av utoch inflygningsstråk vid flygplatser. Merparten utgörs av militära lågflygningsområden. Totalt är dessa bullerstörda områden av storleksordningen 15 Z av landets areal. Gruppen har också sammanställt material om militär markanvändning och jordbrukets och skogsbrukets markanvändning. Gruppen har vidare studerat metoder för att belysa den vetenskapliga naturvårdens, kulturminnesvårdens och de experimentella vetenskapernas markbehov utanför tätorterna och på längre sikt. Utmärkande för många av de markanvändningskonflikter, som kan komma att uppstå mellan till exempel industri och friluftsliv eller mellan industri och fritidsbebyggelse, är att de måste bedömas utifrån samlade markbehov och marktillgångar i stora delar av landet, antingen därför att det här är ett fåtal anläggningar som betjänar hela landet eller därför att speciella lokaliseringskrav kan tillgodoses endast på ett fåtal ställen. Kärnkraftverksstudierna är exempel på en typ av studier av tendenser och önskemål inom en samhällssektor, som måste utföras centralt men som kan få stor betydelse för den fysiska planeringen på lokal och regional nivå. I det fortsatta arbetet skall de i metodstudierna utförda inventeringarna breddas, så att vi täcker hela det fält som är av betydelse för en översiktlig planering av mark och vattenanvändning. Jag vill understryka att det arbete som pågår inom departementet till väsentlig del är sammanställningar av planer och prognoser från olika sektorer inom enskild och offentlig verksamhet med sikte på att översätta dessa planer till olika typer av anspråk på mark och vatten. Avsikten härmed är att skaffa fram ett bättre underlag för den fysiska planeringen på olika nivåer och inom olika sektorer. Enligt min mening är den fysiska planeringen ett av de viktigaste instrumenten när det gäller att forma den miljö, som människorna skall leva i. I planeringen av denna miljö måste våra grundläggande politiska krav på jämlikhet, valfrihet, trygghet och social välfärd vara vägledande. I den fysiska planeringen i vårt land har kommunerna en central roll. Det är naturligtvis inte avsikten att ändra på detta. Tvärtom kommer det att bli allt viktigare att kommunerna själva ser till att de har en översiktlig och framsynt planering. Det är bl.a. mot denna bakgrund som det är så viktigt att kommunerna är tillräckligt stora för att klara sina planeringsuppgifter: Men det blir också allt vanligare, att vi behöver planera för större områden, som berör flera kommuner och ibland flera län, och vi behöver därför ett samspel mellan planeringen på lokal, regional och riksnivå. Den översyn av byggnadslagstiftningen som nyligen inletts syftar inte minst till att stärka den översiktliga lokala och regionala planeringen. Uppgiften för den fysiska riksplaneringen är bl.a. att ge ett bättre underlag för denna lokala och regionala planering. Jag vill också betona att vi aldrig kan få en planering som ger bindande besked för framtiden. Det är den fysiska riksplaneringens uppgift att klarlägga och informera om de fördelar och nackdelar beträffande markanvändningen som på sikt är förknippade med ett visst handlande. Avsikten är att i sommar publicera en rapport som belyser metodproblem och redovisar gjorda inventeringar. Målsättningen är att senast 1971 redovisa en första planskiss. Delmaterial från arbetet kommer att publiceras allteftersom det färdigställts. Först mot bakgrunden av skissen och erfarenheterna från arbetet på den blir det möjligt att ta upp diskussionen om hur en fortlöpande fysisk riksplanering skall ges fastare form och vilken påverkan på administration och lagstiftning inom olika områden som kan påkallas. Det gäller självklart också interpellantens fråga om hur en sådan planering skall infogas i den demokratiska beslutprocessen, d.v.s. i vilka former de ansvariga politiska instanserna skall handlägga denna planering. De avvägningsproblem vi i dag kan uppleva inför ett beslut, där priset för en önskad exploatering är uppoffringar av en naturtillgång, kommer vi inte att slippa i fortsättningen heller. Men den förbättrade planeringen bör framför allt ge oss ett underlag för en mera saklig debatt i framtiden och bättre underbyggda beslut.

Herr talman! Jag ber att få framföra mitt tack till statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet för ett ovanligt utförligt svar. Jag hoppas att artigheten inte fordrar att jag skall bli lika utförlig i mitt tack, men jag skall i varje fall knyta några reflexioner till det anförda. Svaret vill bl.a. visa att det är svårt att riksplanera, och det är också min uppfattning. Det är svårt rent tekniskt. Som statsrådet framhåller har man inte i något land vågat sig på att planera annat än sektorsvis. I några fall har man planerat litet utförligare, men aldrig för hela landet. Enligt min mening är det emellertid också svårt att infoga planeringen i det demokratiska beslutsmönstret, när det gäller fördelningen av uppgifterna mellan stat och kommun. Jag beklagar att det sägs så litet i svaret om den problematiken, som har varit huvudfrågan för mig. I det fallet knyter jag vissa förväntningar till ett tidigare uttalande av statsrådet Palme, som då hade ansvaret för kommunikationsdepartementet. I anslutning till behandlingen av pro position nr 21 år 1967, som gällde inrättandet av planverket, berättade statsrådet Palme att det vid sidan om den arbetsgrupp i departementet som han ledde också fanns en expertgrupp med uppgift att redovisa underlaget samt utforma kriterierna och metoderna i detta fall, alltså det som sedan har redovisats även i ett antal statsverkspropositioner.

Vidare talade statsrådet Palme om att metodstudierna borde avvecklas i snabbast möjliga takt — eller snarast möjligt, vilket som nu är snabbast av de båda sakerna — och han uppfattade det inte som en näsbränna att statsutskottet skrivit att metodstudierna borde avvecklas i snabbast möjliga takt. I stället tog han det som en uppmuntran och som ett hejarop att skynda på. »Allt som i detta arbete är värt att läggas fram i offentlighetens ljus och som kan leda till någonting kommer också att framläggas för riksdagen», sade han. Jag drar därför den slutsatsen att det som nu anses vara värt att läggas fram har redovisats i dagens interpellationssvar. För säkerhets skull vill jag åter betyga att jag är helt ense med statsrådet om vikten av att ha en planeringsverksamhet på riksplanet. Där föreligger sålunda inga delade meningar. Jag berörde dessa frågor något i årets remissdebatt och gjorde då den historik som nu har redovisats i interpellationssvaret. Det hela började i Uppsala 1965, när statsrådet Skoglund — som då var departementschef — i ett första majtal där talade om att han hade anställt en expert. Därefter satte man i gång, och sedan' har det rullat vidare. Detta med 1965 har sin betydelse — jag kommer till det senare. Jag hoppar över historiken i övrigt men vill ta upp en sak som statsrådet nämnde, nämligen direktiven till bygglagutredningen. Statsrådet säker att det av dessa direktiv framgår hur planeringen skall inpassas i mönstret. Men i direktiven står endast att man vid uppbyggandet av planeringssystemet skall utgå från att det kommer att finnas en riksplan, en långsiktig plan som skall utarbetas kontinuerligt och som skall revideras i samlad. form med vissa intervaller. Den skall inte ha några andra rättsverkningar än dem som följer med fastställelseprövningen av de underliggande planerna — de som kallas för regionplaner och kommunplaner. Bygglagutredningen har sålunda strängt taget inte med detta att göra, trots att utredningen skall utforma beslutssystemet och trots att det ställts så stora förhoppningar på att man skall få en planeringsmetodik som är mera demokratisk och.som ger möjlighet för allmänheten att göra sin stämma hörd. Utredningen skall. bara konstatera att det i varje fall bör finnas en riksplan. Mot bakgrunden av detta och med hänsyn till inrikesdepartementets ambition när det gäller den lokaliseringspolitiska regionala utvecklingsplaneringen — jag tar det kanske inte i rätt ordning, men alla dessa ord skall vara med — innebärande hård styrning av kommunernas investeringar är det uppenbart att det är en mycket viktig politisk fråga hur en riksplanering utformas. Jag säger inte riksplan utan riksplanering — det gäller alltså hur själva verksamheten skall utformas. Metodiken är i långa stycken en expertuppgift, men hur denna : skall infogas i beslutsprocessen är, som statsrådet Palme på sin tid sade, naturligtvis en politisk uppgift. När nu inte utredningen får syssla med dessa frågor, så finner jag att det är skäl att framhålla att man redan nu bör vidga vyerna något. Varför inte låta en parlamentarisk kommitté överväga frågan om beslutsfunktionerna, om inte bygglagutredningen kan få göra det? Jag vill betona att jag inte alls ber att bygglagutredningen skall få överväga saken. Vi har ju nu fått en tidtabell för framläggandet av skissplanen — den skulle komma att framläggas 1971, alltså sex år efter starten. Jag misstänker att det inte är mycket lättare att åstadkomma en beslutsprocess som passar in i vårt demokratiska mönster för beslut. Det kanske inte behöver ta sex år, men det kommer i alla fall att ta några år. Jag tror det vore bra om man gjorde detta parallellt — det kanske också kunde befrukta själva metodikarbetet. Så några ord om den planskiss som man nu håller på att utarbeta i departementet. Det är en nyhet för i år — vi har fått en antydan om det i statsverkspropositionen. Jag har i min interpellation framhållit att detta oroar mig något. Med den erfarenhet jag har av pianering vet jag att det är riskabelt om endast expertis sysslar med frågorna i slutna rum, utan kontakt med de politiska beslutsfattarna utanför departementen — det gäller kanske inte bara kommunikationsdepartementet. Mycket av det som tas med i en skiss till riksplan skall, föreställer jag mig, genomföras av kommunala organ, landstingsorgan och andra, och då bör ju dessa få vara med om utformningen av planen. Jag vill alltså peka på möjligheten att göra på det sättet. Efter att ha diskuterat frågorna om demokratisering av planeringsprocessen vet man att planeringen ständigt blir mer tekniskt betonad. Det blir fler och fler experter, allt blir mer och mer specialiserat och man undrar: Vart tar föriroendemännen vägen i denna process? Då har man väl funnit — det är nog ganska allmänt vedertaget numera — att förtroendemännen-politikerna bör vara med i själva programskrivandet, d.v.s. innan man börjar utarbeta sin plan. Vare sig det gäller en stadsplan, en generalplan eller en riksplan skall alltså politikerna vara med från början i programarbetet. Sedan skall experterna få detta program att arbeta efter, och om de stöter på svårigheter kan man genom ytterligare konfrontation med förtroendemännen-politikerna ändra programmet eller föra in nya idéer i det. Jag anser alltså att det i längden inte går riktigt bra att verka i slutet rum, som jag kallar det. Jag ser till min glädje att några av experterna är närvarande i denna kammare. Det kan kanske vara en nyttig erfarenhet, ty såvitt jag förstår kommer deras arbete förr eller senare att bli diskuterat inte bara här utan även i olika instanser ute i landet. Ja, herr statsråd, nu hade jag tänkt säga samma sak om departementschefeén Erik Ib Schmidt som jag fick lov att säga till statsrådet Holmqvist. Först hade jag litet svårt att krångla mig från det, men sedan fann jag att statsrådet Lundkvist i slutet av sitt interpellationssvar har använt ordet »saklig» i en annan bemärkelse så att mitt resonemang inte riktigt passar in. Därför är det kanske bra att jag avstår från det. Jag håller med kommunikationsministern om att det är oerhört många som flyr undan problem genom att säga: »Det skall vi ordna med en riksplan.» De tänker inte så mycket på vad det behövs för underlag för en sådan och hur den skall genomföras. Det är inte bara att låta experter skissera en riksplan, utan den skall också ha en förankring hos beslutsfattarna på olika nivåer. Det är väl lättförståeligt att jag tänker på de kommuner som finns och på de större kommuner, som både statsrådet och jag är angelägna om att tillskapa för att de skall kunna ta hand om så mycket som möjligt av sina planeringsuppgifter. Jag kanske slutligen, för att undgå missförstånd, måste förklara att :jag ingalunda anser att konkreta planfrågor skall diskuteras här i riksdagen; det är helt. omöjligt, även om en del planfrågor av lokal art debatteras här. Däremot bör väl riksdagen inbjudas att på något sätt påverka utformningen av programmet för den riksplanering, som många väntar på och som jag anser vara behövlig.